Herr talman! Jag tänker inte ta lagbrytare i försvar, Sten Svensson. Det gör jag inte i något sammanhang. Men stat-kommun-beredningen har ju fått i uppdrag att se över den verksamhet på det här området som en del kommuner har ägnat sig åt. Beredningen skall vara klar att lämna ett betänkande härom hösten 1986. Utskottsmajoriteten menar att vi bör invänta det. Vi socialdemokrater är absolut inte beredda att ställa upp på kravet att kommunerna inte skulle få möjlighet att svara för den service till invånarna som det enligt vår uppfattning är självklart att kommunerna skall ge.

Herr talman! Det är utmärkt att Wivi-Anne Radesjö tar avstånd från kommunalpolitiker som bryter mot kommunallagen och trotsar domstols 127 Prot. 1985/86:124 beslut. Jag tycker att hennes partivänner ute i landet som ägnar sig åt detta noga skall begrunda vad Wivi-Anne Radesjö nu har sagt. Vad vi från vår sida efterlyser är konkreta åtgärder. Några sådana har inte civilministern och regeringen vidtagit för att stävja kommunernas lagöverträdelser när det gäller den kommunala kompetensen. Det är i och för sig bra att utredningsarbetet fortsätter, men det hade varit ännu bättre om man hade ställt upp på våra krav att ge utredningen mer preciserade direktiv för att den verkligen skall få kraft att lägga fram förslag av den innebörd vi har angivit i våra motioner. Jag vill också säga att det nog finns socialdemokrater ute i landet som förstår värdet av privatiseringar. Beslut har fattats, t.o.m. med socialdemokraternas stöd, om att gå in och ta över delar av en kommunal bostadsstiftelse, ett kommunalt stadshotell, t.ex. i min egen kommun. Nog går det att få förståelse för den typen av krav, om man verkligen sätter sig ned och utvärderar fördelar och nackdelar.
Herr talman! Jag tycker inte, Sten Svensson, att man skall föregripa en utredning och komma med konkreta förslag när en utredning håller på att arbeta. Det är ju efter det att det lagts fram ett utlåtande och det alltså finns ett riktigt underlag som man kan lämna konkreta förslag till åtgärder.
Herr talman! Detta var ju faktiskt stat-kommun-beredningens främsta uppgift, och enligt tidsprogrammet borde utredningen ha avslutat sitt arbete för länge sedan. Man har alltså ännu inte börjat med uppgifter som enligt vår mening borde ha ansetts vara de främsta att ta sig an.

Herr talman! Nils Berndtson har lämnat in en motion som handlar om vad stora företag har för ansvar för alternativ sysselsättning när en verksamhet läggs ned på en ort. Motionen är föranledd av att den stora Saab-Scania-koncernen har flyttat en del av Enertech-grenen, nämligen Euroheat AB, från Kisa till Ronneby. För Kisas del innebär det här samma sysselsättningsmässiga katastrof som nedläggningen av Kockums innebär för Malmö. 80 jobb i Kisa motsvarar 4 000 jobb i Malmö och 10 000 jobb i Helsingfors. Nils Berndtson påtalar i sin motion att särskilt företag som utvecklats genom statliga beställningar borde visa ett större ansvar. 5-6 mil från Kisa ligger Linköping, där Saab-Scania har 5 000-6 000 anställda. Företaget får en stor del av sin vinst på statens bekostnad. Man lever i stor utsträckning på statliga beställningar. Det borde på intet sätt vara omöjligt att förlägga en del av verksamheten till Kisa. Saab-Scania gjorde dessutom inför JAS-beslutet stora utfästelser om arbetstillfällen i andra delar av landet. Nu säger Saab att Kisa inte tillhör det område som utfästelserna gällde. Vpk finner det anmärkningsvärt att Saab-Scanias ledning gömmer sig bakom en sådan byråkratisk formalitet, när det handlar om en nästan försumbar del av verksamheten. I Linköping finns det också ett Enertech-företag. Det heter NAF. I Prot. 1985/86:124 måndags kunde man läsa, bl.a. i våra östgötatidningar, att Saab-Scania hade 23 april 1986 haft bolagsstämma och kunnat konstatera att vinsten nu för första gången överstiger tre miljarder kronor. Det handlar återigen om en rekordvinst. Man kan också läsa om hur en del av den här vinsten kommit till. Vi lånade, säger man i en intervju, 125 miljoner dollar till en ränta på 9,5 20. Dessa pengar placerades på den svenska lånemarknaden till en ränta på 12,5 9. Detta förfarande gav en vinst på 31 milj.kr., framhöll man vidare. Genom lån bidrar staten säkert till en del av även denna vinst. Samtidigt tillåts Saab-Scania att med investeringsfondspengar flytta arbetslöshet från Ronneby till Kisa. Kommunen och de fackliga organisationerna har gjort stora insatser för att finna lösningar att presentera för företagsledningen, men de har inte vunnit gehör för förslagen. I höstas ordnade kommunen en stor sammankomst för att diskutera det hot om nedläggning som det var fråga om. Jag fick tillfälle att delta — och jag har nu känt igen flera på östgötabänken som var med. Den som vid detta tillfälle kanske allra mest engagerade sig finns tyvärr inte längre här i kammaren. Det var Anders Dahlgren. Han var mycket upprörd över att en hel bygd på det här sättet skulle drabbas av detta stora företags beslut. Alla närvarande — däribland representanter för de kommunala instanserna — var mycket eniga om att man i första hand måste satsa på att flyttningen inte kommer till stånd. I dag vet vi att ansträngningarna var fåfänga. På Luciadagen förra året varslades de då återstående 72 anställda vid Euroheat i Kisa. Över hälften av dessa har redan lämnat företaget. De två fackordförande som var med vid mötet i höstas har t.ex. slutat — det var det besked jag fick när jag ringde och sökte dem häromveckan. Tio av dem som blivit utsparkade stämplar i Kisa. Till midsommar får den sista gruppen lämna företaget, och ännu vet man inte vad som skall hända i Kisa. Den 10 oktober svarade industriministern på två frågor här i kammaren som handlade om Euroheat. Den ena hade ställts av Nils Berndtson och den andra av Anders Dahlgren. Industriministern sade då: ”Jag har redan tidigare gjort klart för Saabledningen att den har ett stort ansvar för sysselsättningen i Kisa och att regeringen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen.” Vad har då regeringens stora uppmärksamhet åstadkommit? Ja, såvitt jag kan förstå, ingenting. Vad säger då utskottet om den — i det här perspektivet - mycket välbefogade motionen? För det första redovisas även från utskottets sida industriministerns svar om att regeringen talat med Saab och med stor uppmärksamhet följer frågan. För det andra konstaterar även utskottet att några ytterligare åtgärder ej synes ha vidtagits av regeringen. För det tredje konstateras att något ansvar beträffande sysselsättningen på en ort, som man nästan ödelägger genom sina beslut, har inte storföretagen i formell mening. För det fjärde konstaterar utskottet att det är uppenbart att det från allmän synpunkt är önskvärt att storföretagen genom olika åtgärder söker motverka effekterna av företagsnedläggningar. 129 Utifrån dessa fyra konstateranden hamnar utskottet sedan på den ganska häpnadsväckande slutsatsen dels att utskottet inte ser någon möjlighet att inom ramen för marknadsekonomin formulera en generell princip för företags ansvar, dels att ett uttalande av riksdagen inte skulle vara meningsfullt. Herr talman! Är detta verkligen vad utskottet kan åstadkomma i form av slutsats? Är det tillfredsställande, att något som är uppenbart önskvärt — enligt utskottet — inte ens kan tillkännages regeringen som riksdagens uppfattning? Även om utskottet inte ser någon möjlighet att inom ramen för marknadsekonomin formulera en generell princip för företags ansvar, måste riksdagen kunna göra ett tillkännagivande till regeringen om vad man förväntar sig av den. Utifrån de fyra konstateranden som utskottet gör hamnar jag på motsatt slutsats, nämligen att det vore ytterst värdefullt om riksdagen, utifrån det fall som är relaterat i motion N283, till regeringen uttalar sig för att det även inom ett marknadsekonomiskt system bör ställas upp bestämda krav från samhällets sida på storföretags agerande vid verksamhetsnedläggelse. Detta finns formulerat i reservation 15, vilken jag yrkar bifall till.

Herr talman! I mer än 600 år har självständiga hantverkare funnits i Sverige. Deras tillvaro har varit fylld av hårt arbete. De har alltid satsat på en gedigen yrkesutbildning. De har fostrat ungdomar att vidareutveckla yrkeskunnandet för att kunna möta tidens krav. Varken industrialismens genombrott på 1800-talet eller storindustrins snabba tekniska utveckling under 1900-talets senare del har kunnat slå ut hantverkaren-småföretagaren. Nej, det är tvärtom så att ju mer industrialiserat och mekaniserat vårt samhälle blir, desto större behov har vi av hantverkaren. Utan hans servicekunnande och förmåga att tillgodose varje enskild människas behov och önskemål kan dagens samhälle inte fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är svårt att dra gränsen mellan hantverk och konsthantverk. Det är inte lättare att dra gränsen mellan hantverk och industri. En sak är i alla fall helt klar — vi behöver alla delar i samverkan. I min motion angående utveckling av ett hantverkscentrum i Leksand betonar jag att det inte minst inom regionalpolitiken är viktigt med ett livskraftigt hantverk. Om fler människor kunde bo kvar i landsorten och få sin utkomst delvis från hantverk, skulle betingelserna bli bättre för att bo och arbeta i glesbygd. Ytterligare åtgärder behöver sättas in för att hantverket skall kunna bli en verklig faktor att räkna med när det gäller sysselsättning och utveckling. Jag framhåller i min motion att det skulle vara värdefullt, om vi — efter engelskt föredöme — kunde upprätta ett register över verksamma hantverkare och konsthantverkare. För några veckor sedan hade jag tillfälle att besöka Crafts Council, som ligger i hjärtat av London. Där finns ett register på över 3 000 yrkesverksamma, kompletterat med mer än 23 000 diabilder. Crafts Councils syfte är: att utveckla och uppmuntra skapandet och bevarandet av goda hantverksprodukter, att befordra, främja och öka allmänhetens intresse för hantverksalster och att hålla dessa varor tillgängliga för allmänheten. Alla betonar i dag den stora betydelsen av småföretag. De spelar en mycket viktig roll i den svenska ekonomin. De finns i praktiskt taget alla branscher och yrken. Fler småföretag är bra för Sverige. Småföretagen är nödvändiga, om vi skall kunna vidmakthålla vårt välstånd. Jag vågar påstå att jag är ganska väl förtrogen med småföretagen och deras situation. Upprättandet av ett centralt register för hantverkare ser jag som en av många åtgärder för att bereda väg för en gynnsam utveckling av hantverket. Herr talman! Ett register, uppbyggt och utnyttjat efter engelskt mönster, skulle säkert få flera positiva effekter. Det skulle — precis som skett i England —- möjliggöra för hantverkare ute i landet att nå en större kundkrets. Därmed kunde de fortsätta sin verksamhet till gagn för sin hembygd genom att skapa nya arbetstillfällen och genom att ge ungdomar en meningsfylld yrkesutbildning.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 19 behandlas ett antal motioner om mineralpolitik. Ett flertal av dem är gamla favoriter som kommer i repris. Vi har från moderat sida avgivit två reservationer, nr 1 och nr 14. Reservationerna har förekommit under ett antal riksdagar, och jag skall därför bara mycket kort beröra dem. Reservation 1 gäller prospektering. Liksom tidigare anser vi att denna i huvudsak skall skötas av de enskilda företagen och att det därför inte finns anledning att lägga ett så stort anslag för statlig prospektering i det femårsprogram som för närvarande rullar. Vi vill alltså minska anslaget på den punkten. Detta framgår av reservation 1, vilken jag yrkar bifall till. Reservation 14 gäller ersättningen till markägare. Det är den s.k. jordägaravgälden som där återkommer. Vi tycker att det är rimligt att markägaren skall få någon gottgörelse för mineralbrytning under den egna marken. Vi tror att det befordrar samarbetet mellan markägaren och exploatören samtidigt som man slår vakt om den äganderättstradition som tidigare har gällt. Vi vill alltså i praktiken ge tilläggsdirektiv till minerallag stiftningskommittén att återinföra den del av jordägaravgälden som fanns i 1938 års gruvlag. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 14. Jag har inte för avsikt att begära vare sig votering eller rösträkning.
Herr talman! Får jag börja med att göra en parentes. Jag måste säga att som nybliven riksdagsledamot sedan i höstas är jag förvånad över att statsråden inte mera intresserar sig för de riktlinjer som dras upp av riksdagen. Här fastläggs i dag grundprinciperna för näringspolitiken — utan närvaro av ansvarigt statsråd. Så har de senaste veckorna det ena stora betänkandet efter det andra behandlats utan att regeringens ledamöter engagerat sig i diskussionerna, eller ens närvarit. Inför dagens energidebatt har statsrådet Birgitta Dahl genom ett brev beklagat att hon varit förhindrad att närvara. Men de övriga? Jag vet inte om detta beror på ointresse, nonchalans, för stor arbetsbörda eller en något underlig praxis. Jag kan inte bedöma detta, men för mig verkar det något underligt att regering och riksdag tycks arbeta var för sig, så fjärmade från varandra. Herr talman! Detta var en parentes, men ändå ett påpekande, som jag tycker det är på sin plats att någon gör. Från folkpartiets sida tillstyrker vi hemställan i betänkande 19, dock med undantag av några punkter. I reservation 2 framhåller vi, tillsammans med centern, att vi gärna vill ha en utredning om förutsättningarna för att starta gruvdrift i liten skala med sikte på försöksverksamhet. Det vore naturligtvis intressant från regionalpolitisk synpunkt, om man kunde komma fram till teknik och metoder som kunde göra småskalighet lönsam. Fyndigheter är redan kända i ganska stor omfattning, och sökandet efter nya fyndigheter blir mera intressant om även de mindre blir aktuella för utvinning. En utredning om småskalig gruvdrift är framtagen av Norrlandsfonden och har lämnats på remiss till länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län, nämnden för statens gruvegendomar, AMS och STU. Samtliga dessa remissorgan har varit positiva i sina remissyttranden — de båda norrländska länsstyrelserna med betoning på verksamhetens betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Samma synpunkter har lämnats av AMS. STU gör också samma bedömning, men med en positiv bedömning tillagd då det gäller verksamhetens betydelse för ny teknikutveckling. I reservation 14 hävdar folkpartiet tillsammans med moderata samlingspartiet och centern att äganderätten är — och skall vara — ett omistligt inslag i den svenska demokratiska rättstraditionen. Det förhållandet att markägaren inte har någon rätt till del i mineralfyndighet som finns under markytan på hans egendom strider mot denna hävdvunna rättsuppfattning. Därför bör regler införas som ger markägaren viss del av avkastningen från gruvdrift. Minerallagskommittén bör få ett sådant tilläggsdirektiv från regeringen. Minerallagskommittén bör också uppmanas av regeringen att ta upp frågan om reglerna för naturvårdens krav i gruvoch minerallagstiftningen. Det anser vi i folkpartiet i reservation 15. Vi anser att den föreslagna naturresurslagen ger ett starkt skydd för mineralutvinning. Det innebär att lagens bestämmelser om särskilda begränsningar beträffande ingrepp i Prot. 1985/86:124 speciellt känslig miljö urholkas. Det kan gälla vissa kustområden, skärgår 23 april 1986 dar, de s.k. obrutna fjällområdena och vissa älvar. Vi anser att naturvården bör ges ett starkare skydd gentemot mineralutvinningsintresset och att regler härom bör införas i gruvoch minerallagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 14 och 15.

Herr talman! Den svenska mineralpolitiken är inte utformad efter någon långsiktig, medveten strategi. Egentligen skall ju mineraloch gruvpolitiken ha en långsiktig uthållighet, och det kräver i sin tur att den är demokratiskt uppbyggd under samhällets ägande och kontroll, vilket är en förutsättning för att näringen skall kunna komma det allmänna till godo. För att utforma en strategi för att möta gruvdöd och arbetslöshet, ökade strikt företagsekonomiska ingrepp och de imperialistiska koncernernas erövring av de svenska mineralerna krävs att prospektering, förädling, forskning och nya gruvprojekt liksom beslut om nedläggning av gruvdrift underställs samhällsekonomiska avgöranden. Ten sådan strategi är försörjningstryggheten och de svenska företagens roll i andra länder av mycket stor betydelse. Svensk mineralpolitik måste utgå från en internationell solidaritet, där vi inte står på de imperialistiska mineraloch energikoncernernas sida mot världens fattiga folk och länder, utan tvärtom skall svensk mineralpolitik spela en progressiv roll i vår värld. Mineraloch gruvpolitiken kännetecknas för närvarande av mycket stor kortsiktighet. När metallpriserna går ned är inte uthålligheten särskilt stor host.ex. Boliden. Samhällen och regioner brandskattas omedelbart på jobb. Det hände t.ex. i Bolidens anläggningar i Garpenberg och Saxberget. I detta betänkande behandlas en rad vpk-motioner som behandlar mineralpolitiken. Från regeringens sida har under lång tid sagts att man skall satsa på mineralpolitiken, och man har också satsat extra pengar på prospektering. Hälften av den prospektering som sker bekostas av samhället och sker i samhällets regi. En stor del av det som de privata företagen satsar kommer också från samhälleliga medel. I Bergslagen har nu de här extra pengarna tagit slut. I dagens betänkande 19 säger näringsutskottet att anslagen kan omvandlas, så att de även kan 143 komma Bergslagen till del — och det är väl bra. Men om prospekteringen — alltså att leta efter mineraler i vårt land för att utvinna dem — skall ge resultat, krävs det två förutsättningar. För det första krävs en nationell plan för hur vi skall hantera det här. För det andra krävs en ägarform som har nationellt oberoende. Då kommer man direkt in på den motion som vi menar är helt avgörande för mineralpolitikens framtid. Frågan är om den skall följa samhällsekonomiska bedömningar — skall det ske en ordentlig samhällsprövning av mineralpolitiken, eller skall den skötas av privata intressen på den kapitalistiska marknadsekonomins villkor? Det är så det sker i dag. I vår motion tar vi upp de här frågorna och menar att det inte finns någon medveten strategi i dagens gruvoch mineralpolitik. Ta bara järnmalmen som exempel! Visserligen finns järnmalmsgruvorna i Norrbotten kvar, men i Bergslagen har man lagt ned oerhört många järnmalmsgruvor, och vi har bara två kvar: Grängesberg och Dannemora. I den stålindustri som de skall försörja har vi en skrotmetallurgi, där man tar fram järnet som sedan skall bli stål, men den står inför nedläggning därför att landets skrotpris är för högt. Sverige har en stor skrotimport. Vi gör inte järnsvamp och tar vara på vår rena malm som finns i järnmalmsgruvorna. Det är samhällsekonomiskt slöseri att på det sättet underlåta att ta vara på den järnmalm som finns i vårt land och i stället lägga ned metallurgisk verksamhet. Det var en aspekt på mineralpolitikens samhällsekonomiska konsekvenser. Den nuvarande regeringspolitiken innebär, som sagt, bara ett första steg när det gäller understöd till prospekteringen. Regeringen har ingen medveten plan för industrins utveckling, utan industrin sköts på den kapitalistiska marknadens villkor. Med anledning av vår motion pekar utskottet på vad som skett i form av forskning, utveckling och utökad prospektering och hänvisar till att lagstiftningen skall ändras och att investeringsoch utvecklingsprogram bör tillgodose de krav på en ändrad strategi som vi har ställt. Det är bara det att beskrivningen görs från helt felaktiga utgångspunkter. Se bara på Bolidens agerande i vårt land! Bolidens roll i svensk mineralpolitik är förödande. Boliden är en imperialistisk koncern som snart finns etablerad överallt i världen tillsammans med de andra gruvoch energibolagen. Det finns mycket av tragik i utvecklingen under årens lopp. Någon gång i mitten på 1970-talet utarbetade Svenska gruvindustriarbetareförbundet ett mycket bra handlingsprogram för gruvoch mineralpolitiken. År 1982 fick förbundet stryka på foten för det socialdemokratiska partiet och anpassa sig till dess politik. Det är den politiken som fullföljs i dag. Den politiken är också en ”kvartalspolitik”. Industriminister Thage Peterson, som ansvarar för de här frågorna, var med på Gruvindustriarbetareförbundets 90-årsjubileum den 27-29 augusti i fjol. Då sade han: Nu har det gått uppåt! Nu går det bra för järnmalmsgruvorna, och Boliden öppnar nya gruvor. — I april 1986 sade Boliden: Metallpriserna har sjunkit. Vi skall slå igen gruvor och drastiskt minska antalet anställda. Det hela resulterar kanske i att hela bygder lämnas utan sysselsättning. Det menar jag är ett uttryck för att regeringen med sin politik inte alls ingriper där den egentligen borde göra det. Den borde se till att vår mineraloch gruvpolitik får långsiktighet och uthållighet. När det gäller de mycket viktiga frågorna om ägandet har vi pekat på flera områden där samhället borde kunna gripa in och vidta åtgärder. Samhället måste utnyttja sin rätt i fråga om nya mineralfyndigheter. Privata intressen kan nu inmuta fyndigheterna och se till att de under mycket lång tid framöver har rätten att utvinna mineralerna. Det är just på det sättet Boliden nu utnyttjar sin rätt. Ett utmärkt exempel på hur drastiskt man går till väga är Bolidens silverfyndighet i Garpenberg, den största i Europa. Boliden ville starta brytning i fyndigheten och sade att det skulle vara fråga om dagbrott, vilket visade sig ge miljöproblem. Till sist fick Boliden regeringens tillstånd att bryta i dagbrott, men bolaget skulle satsa 50 milj.kr. på de gamla avfallsmagasinen och ytterligare några miljoner på den samhällsombyggnad som var nödvändig i Garpenbergs kommun. Då sade man från Bolidens sida att man inte ville bryta. Det var för dyrt att tillgodose regeringens krav på miljöåtgärder. Ändå fick man ”bingo” när det gäller miljökraven: fortfarande handlar det om tungmetallutsläpp som går ända ifrån det nedre av Dalarna till Östersjön, och Boliden behöver inte göra någonting åt dem. Men vad det handlade om var silverpriset — metallpriserna i världen är på väg ner — inte om ansvaret för miljö och människor. Den bygd som bolaget under lång tid hade uppvaktat och utlovat förbättringar och insatser lämnade man åt sitt öde. 150 jobb rörde det sig om. Som en följd av det kommer de befintliga anläggningarna på orten att drabbas. Där blir det kanske 75 färre arbetstillfällen. Uthållighet, långsiktighet och planering för framtiden finns inte i någon särskilt stor utsträckning hos ett företag som Boliden. Vi har ställt följande fråga: Vore det inte bäst att samhället tog över denna fyndighet, bearbetade den miljömässigt och såg till att det blev arbetstillfällen? På detta svarar utskottet att det inte blir någon skillnad om samhället tar över. Men jag tror att det är exakt vad det handlar om. Samhällets roll är att vara samhällsekonomiskt inriktad i stället för strikt företagsekonomiskt inriktad, att ha en uthållighet. Som i tidigare debatter har från utskottets företrädare ganska klart uttryckts, att vi tydligen skall ha en marknadsekonomi enligt kapitalistisk modell, där kortsiktigheten får råda. Några ingrepp från det allmänna förespeglar inte regeringen och utskottsmajoriteten. När det gäller det utländska engagemanget i svensk gruvnäring finns mycket av vikt att säga. Det var en mycket viktig händelse när den borgerliga regeringen bäddade för att brittiska BP genom sitt svenska dotterbolag skulle kunna gå in i den svenska mineralnäringen för första gången sedan 1910-talet. Den socialdemokratiska regeringen 1982 såg inte till att detta förändrades. Nu är brittiska BP tillsammans med LKAB i färd med att projektera i Bergslagen och på andra håll, och fler intressenter är på väg in i svensk mineralpolitik. Detta är allvarligt. Varför sker detta? Varför kommer multinationella bolag — eller transnationella som det egentligen borde heta — in i svensk mineralpolitik? Det handlar om självförsörjning och nationellt oberoende. Från vpk:s sida säger vi ganska klart att det inte bör finnas utländska gruvföretag i den svenska gruvnäringen. Det skadar långsiktighet, uthållighet och planering. Men svenska gruvbolag har under efterkrigstiden varit med att intensivt leta efter malm utomlands, i Canada, USA, Afrika, Sydostasien. Där har de varit väldigt aktiva och i många fall deltagit i samarbetsprojekt med stora transnationella bolag. Till slut blir sammansmältningen mellan den svenska och den internationella gruvindustrin så stor att det blir harmonisering i lagstiftningen mellan länderna. Det går ut över den svenska nationalstatens lagstiftning. Av ömsesidighetsskäl skall nu bolag och utländska banker etablera kontor i Sverige. Detta är oroande. Trenden är att svensk industripolitik även på mineralområdet blir beroende av de imperialistiska koncernernas härjande världen över. Det gäller inte bara brittiska BP, utan också Norsk Hydro och andra utländska bolag som är intresserade av att vara med och utvinna de mineraler som finns i det svenska berget. Detta var något av bakgrunden till den oroande trend som finns. Det är skälet till att vi återkommer med kravet på att utländska intressenter inte skall finnas i svensk gruvnäring. När det gäller inmutningssystemet avstyrker utskottet förändringar. I alla frågor som har med ägande att göra hänvisar man till pågående utredningar. Av vad jag kan utläsa ur utskottets ställningstagande och ur vad man säger från regeringen tycks alla vara ganska nöjda med att det allmännas roll i mineralpolitiken inte på något sätt som helst förändras. Vi ifrån vpk ser detta som mycket oroande. Vi måste se till att vi har våra mineraler under kontroll. Detta har att göra med vår självständighet och vår sårbarhet. Det är inte heller så att vi behöver utländsk teknik. De svenska malmletningsmetoderna är av hög internationell klass — det är inget tvivel om den saken. Vad det tydligen handlar om är att privata finansiärer från andra länder och transnationella bolag — alltså imperialistiska koncerner — skall ställa kapital till förfogande. Det måste vara något fel när detta rika land inte kan finansiera en mineralpolitik som går ut på en självförsörjning där vi kan befria oss från det beroende som utländska koncerner innebär. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande. John Andersson och Karl-Erik Persson kommer att närmare beröra motionerna om Västerbotten samt Basttjärnsgruvan och Bergslagen.

Herr talman! Gudrun Norberg började med en parentes om statsrådens närvaro i kammaren. Jag har anledning att misstänka att närvaron inte var bättre under de sex år då vi hade 47 olika ministrar i det här landet. Sedan får Gudrun Norberg ge sig till tåls och i afton diskutera mineralpolitik med mig, trots att jag inte är någon minister. Herr talman! Riksdagen behandlar nu näringsutskottets betänkande 19. Detta betänkande är föranlett dels av regeringens budgetproposition, bil.

Ett undantag finns. Det gäller anslaget till nämnden för statens gruvegendom för dess prospekteringsverksamhet, där moderaterna har en reservation, reservation 1. Moderaterna förordar en minskning av anslaget till nämnden med 15 milj.kr. för nästkommande budgetår, med motiveringen, liksom tidigare, att de enskilda företagen bör ta en större del av ansvaret för prospekteringen. Man förordar även för det efterföljande budgetåret en reducering till åtaganden om högst 10 milj.kr. för bemyndigandet för regeringen att ikläda staten förpliktelser till nämnden för statens gruvegendom. Utskottsmajoriteten delar inte uppfattningen att de enskilda företagen inte tar sin del av ansvaret för prospekteringsverksamheten, och man har inte heller i dagsläget kunnat konstatera någon nämnvärd nedgång av denna. Jag har personligen ingen som helst förståelse för den moderata reservationen. Nämnden för statens gruvegendom har i dag ett relativt omfattande projektsamarbete med andra intressenter. Flera större projekt drivs sålunda i nära samarbete med bl.a. Volvo. Samverkan finns även med länsstyrelser i vissa län och andra regionala intressenter. Prospektering är därtill ett långsiktigt utvecklingsarbete, som kräver stora och uthålliga finansiella resurser. Ett tillmötesgående av den moderata reservationen kan resultera i att det samarbetsprojekt som jag nämnde kan äventyras, och det kan väl inte gagna någon. I reservation 2 yrkas att förutsättningarna för att starta gruvdrift i liten skala utreds. Detta yrkande har denna kammare tagit ställning till under de tre senaste åren och också avslagit. Anledningen till detta har varit att ett undersökningsarbete pågått sedan flera år tillbaka mellan nämnden för statens gruvegendom och Norrlandsfonden. I likhet med vad som sades för ett år sedan föreligger det inte heller i dag några som helst förutsättningar för att genomföra några konkreta smågruveprojekt, men nya projekt prövas fortlöpande. I reservation nr 3 föreslås ett återupptagande av gruvbrytningen i Basttjärnsgruvan, för att därigenom skapa arbetstillfällen i Ljusnarsbergs kommun och också minska beroendet av manganmalm från länder som Sydafrika. Enligt vad utskottet har erfarit finns det i dag inga ekonomiska förutsättningar att bryta denna manganhaltiga järnmalm. Därtill är förekomsten av manganmalm, med hög manganhalt, god även utanför Sydafrika. För närvarande pågår också en utredning om landets försörjning av denna metall. I reservation nr 4 berörs volframfyndigheterna i Norroch Västerbotten. I reservationen sägs att man vid en helhetsbedömning av fyndigheterna i de båda länen kommer att finna att fyndigheterna är brytvärda. Enligt utskottsmajoriteten finns det i dag inga förutsättningar att finna avsättning för volfram på marknaden. I reservation nr 5 berörs gruvnäringen i Västerbotten och Stekenjokkområdet. Utskottsmajoriteten ställer sig avvisande till reservanternas yrkande om ett speciellt åtgärdsprogram för gruvnäringen i länet och åtgärder för att säkerställa fortsatt gruvdrift i Stekenjokk, tack vare de insatser som gjorts och görs inom dessa områden. Vi vill peka på det omfattande prospekteringsarbete som pågår inom regionen. Kraftiga insatser har gjorts även på forskningsoch utvecklingsområdet, vilka så småningom kommer gruvnäringen till godo. Talkbrytning i Lautakoski tas upp i reservation nr 6. Fyndigheten har undersökts av LKAB och SGU, och man har gjort den bedömningen att det inte minst ur naturvårdssynpunkt är svårt att ta till vara denna fyndighet. Reservation nr 7 handlar om industrimineraler i Laisvall. Jag har full förståelse för den oro man känner i hela Arjeplogs kommun, då den malmbas som man för närvarande bearbetar i Laisvall sviktar. Det som föreslås i reservationen om ett tillvaratagande av industrimineralerna från Laisvallsgruvan är i dag icke lönsamt. Aktiviteter pågår inom forskning och prospektering avseende industrimineral. Mot denna bakgrund finns det inga som helst motiv för riksdagen att begära åtgärder på områden som föreslås i reservationen. Utskottsmajoriteten avvisar också de förslag som framförs i reservation nr 8 om ytterligare satsningar på högskolan i Luleå med ett mineraltekniskt centrum, med hänvisning till de program som igångsatts av STU, NSG och SGU. Den förstnämnda myndigheten har startat ett särskilt forskningsprogram för industrimineral. NSG bedriver en relativt omfattande prospektering efter industrimineral, både i egen regi och i nära samarbete med andra intressenter. Det bör också i sammanhanget påpekas att verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. När det gäller reservationerna 9, 10, 11 om en plan för gruvnäringen, avskaffandet av inmutningssystemet och statligt ägande och inflytande på gruvoch mineralområdet, avslog riksdagen förra året, och om jag inte är felinformerad även året dessförinnan, yrkanden med i stort sett samma innebörd som i de nu nämnda reservationerna. Utskottet vill på dessa punkter hänvisa till näringsutskottets betänkanden från tidigare år, där grunddragen redovisas i den nu gällande gruvoch minerallagstiftningen, och även till minerallagskommittén, vars uppgift är att se över nuvarande lagstiftning och lägga fram förslag till nya lagregler på detta område. Det vore olyckligt om riksdagen nu skulle föregripa kommitténs arbete med att anta de förslag som framförs i reservationerna. I reservation nr 12 yrkas på ett förstatligande av silverfyndigheten i Garpenberg. Reservanten anser att förstatligandet skulle vara ett första steg i riktning mot samhällets övertagande av alla mineralfyndigheter. Detta skulle vara en utväg för att få till stånd en brytning av denna fyndighet. Utskottsmajoriteten delar inte reservantens uppfattning. I reservation 13 återkommer förslag till åtgärder för att förhindra utländska engagemang i svensk gruvnäring. Sådana förslag har riksdagen vid ett flertal tillfällen tidigare med bred majoritet avslagit. Det finns en lagstiftning i det här landet som ger staten erforderliga möjligheter att förhindra sådana utländska exploatörer som icke är önskvärda. Det avtal som föreligger mellan LKAB och BP Mineral kritiseras i reservationen, och i konsekvens med detta förväntas en uppsägning av avtalet. Till detta vill jag säga att det enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör finnas utrymme för både svenska och utländska intressen att ställa kunnande och ny teknologi till förfogande. I reservation nr 14, som är likartad med reservationer från tidigare år om Prot. 1985/86:125 ersättning till markägare, yrkar de borgerliga ledamöterna av utskottet att 23 april 1986 regeringen skall ge i uppdrag åt minerallagskommittén att lägga fram förslag i denna fråga. Utskottet har i betänkandet redogjort för den ordning med jordägaravgäld som tidigare har gällt och även för de motiv som låg till grund för att detta system upphörde. Dessa motiv är fortfarande giltiga, och det föreligger därför enligt utskottsmajoritetens mening inte någon anledning att tillmötesgå den borgerliga reservationen. Den fråga som berörs i reservation nr 15, att hänsyn till naturvårdens krav skall införas i gruvoch minerallagstiftningen, anser utskottsmajoriteten redan har uppmärksammats genom att minerallagskommittén skall behandla frågan. Önskemålen i reservation nr 16 om informationsskyldighet för prospekteringsoch gruvbolag till kommuner, länsstyrelser och andra instanser är enligt utskottsmajoritetens mening tillgodosedda genom det uppdrag som minerallagskommittén har erhållit. Herr talman! Med det jag här har sagt yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Till Bruno Poromaa vill jag bara säga att jag tycker det är litet djärvt av honom att så här rakt upp och ner påstå att det inte går att ha en småskalig gruvdrift. Jag vill upprepa det som jag sade i mitt anförande tidigare, att Norrlandsfonden har utrett dessa frågor och sänt resultatet till länsstyrelserna i både Norrbottens och Västerbottens län samt till STU och AMS. Från samtliga myndigheter har man fått väldigt positiva utlåtanden, där de sagt att detta kan komma att betyda mycket regionalpolitiskt och när det gäller framtagning av nya metoder och tekniker. Det vore väldigt positivt om vi vågade fortsätta att utreda detta och kanske få i gång en försöksverksamhet. Jag tror att det skulle leda framåt.

Herr talman! Bruno Poromaa säger på utskottets vägnar när det gäller förslagen om gruvbrytning att ingenting av dessa fyndigheter är brytvärt. Man måste fråga sig på vilken grund han säger detta. Ja, han säger det på den grunden att den krassa kapitalistiska marknadsekonomin har slagit fast att detta inte är brytvärt. Någon samhällsekonomisk bedömning bakom sina egna och utskottets antaganden kan Bruno Poromaa inte redovisa. Det skulle annars ha varit önskvärt. Oavsett om vi skall se över vår minerallagstiftning eller ej kan vi bortse från den delen av vpk:s förslag och bara ägna oss åt förslaget om en plan för den svenska gruvnäringens framtid. Då borde även Bruno Poromaa med sin rika erfarenhet från detta område var oroad. Det gäller ju ett område där såväl utländska som enskilda intressen har härjat och där man haft ett statligt företag som inte har varit mycket bättre. Bruno Poromaa borde kunna ställa samma krav som hans eget förbund om en helt annan nationell mineralpolitik. 149 I dag ser man kortsiktigheten i Bolidens agerande. Så fort metallpriserna sjunker det allra minsta har man ingen uthållighet. Och varför? Ja, för Boliden spelar det ingen roll om man bryter i Sverige eller någon annanstans. Företaget finns överallt, inlemmat med andra företag. Studerar man den internationella marknaden finner man dessutom att de svenska gruvbolagen, även Boliden, har haft en mycket god lönsamhet jämfört med andra bolag. Trots detta avskedar Boliden folk så fort man ser att metallpriserna sjunker. Här handlar det om bygder, om jobb, om samhällsekonomi. Jag tycker att det borde oroa Bruno Poromaa. Garpenberg är ett utmärkt exempel. Studera det, Bruno Poromaa! Tag också med utskottet, så kanske det blir ett annat resultat ett annat år! De utländska intressena borde väl vara ett oroande element. För att Boliden skall få härja bland mineralfyndigheterna i andra länder, i fattiga länder, skall utländska truster komma in i Sverige. En sådan politik borde vi betacka oss för — jag med de erfarenheter jag har från stålindustrin i Bergslagen, Bruno Poromaa med de erfarenheter han har från gruvindustrin. Vi vill ha en mineralpolitik där vi på ett helt annat sätt kan ta vara på det som finns i våra berg. Det sätt på vilket utskottet behandlar mineralpolitiken i år är strikt företagsekonomiskt i kapitalistisk mening.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Gudrun Norberg om hon känner till någon lämplig fyndighet, som skulle kunna drivas under sådana former som hon pläderar för, och om hon sedan kan finna ett lämpligt företag som tar hand om den. I dagsläget kan man faktiskt inte redovisa vare sig en lämplig fyndighet eller ett företag som är berett att bearbeta fyndigheten. Mot bakgrund av den erfarenhet jag har av den här industrin vill jag tala om för Lars-Ove Hagberg att malm är ett ekonomiskt begrepp. Alla mineraler som finns i marken kan man inte betrakta som malm. Oaktat vem som har hand om en gruvbrytning är det fråga om ekonomi. Jag har också varit kritisk mot samarbetsprojektet. Men utan tvivel innebär det större riskspridning. Man utnyttjar också kunskaper och resurser på ett mycket bättre sätt. Och det i sin tur skapar effektivitet med kostnadsbegränsningar som följd, vilket kan medföra att man ökar den ekonomiska livslängden för en fyndighet. Lars-Ove Hagberg går faktiskt längre i sitt resonemang än mitt eget fackförbund gör. Jag hade möjlighet att delta i det arbete som vårt förbund gjorde när det utarbetade handlingsprogrammet för gruvindustrin. Påståendet att fackförbundet skulle ha fått stryk av regeringen är felaktigt.
Herr talman! Med all respekt för Bruno Poromaas kunnande vidhåller jag att den här frågan bör utredas. Vi tror nämligen även på andras kunnande. Några av dessa har uttalat sig mycket positivt om småskalig gruvbrytning. Om man inte vågar utreda lär man inte komma framåt i dessa frågor. Att bara kategoriskt avfärda förslaget med att säga att ”det går inte” vill vi inte ställa
Herr talman! Naturligtvis kan man diskutera ekonomin i våra metaller och våra mineraler. Men det som är helt avgörande, Bruno Poromaa, är faktiskt vilken ekonomisk syn man har i botten. Man kan ha Bolidens syn, strikt företagsekonomisk i kapitalistisk mening, eller en samhällsekonomisk syn, där man tar hänsyn till nationens självförsörjningsgrad, vad man skall ha i avspärrningstider och huruvida man skall vara beroende av truster och annat. Då är det olika ekonomiska begrepp man har att göra med. Jag kan också som en passus säga att det inte är någon större strid i de här avgörande frågorna mellan de borgerliga och socialdemokraterna. Ta t.ex. moderaterna, de har ingen större invändning mot regeringens mineralpolitik. I de avgörande stora frågorna har man inte det. Det är en stor samstämmighet. Det måste ändå, tycker jag, förskräcka dem som har litet kontakt med svensk gruvnäring att utvecklingen har gått åt det här hållet. Eftersom Bruno Poromaa för sin del tycker att det är alldeles utmärkt med detta samarbete, skulle jag vilja fråga honom: Finns det inga risker med det? Finns det inga risker med att BP Mineral, Norsk Hydro och andra intressen går in och tar över när det gäller sådana elementära saker som finansiering? Om det svenska samhället låter bli att finansiera detta och låter andra finansiera det, har den svenska staten och regeringen då något handlingsutrymme den dagen man sätter press på Sverige? Nej, då är man redan beroende av de imperialistiska koncernerna och trusterna. Det är det som är den verkligt stora risken, Bruno Poromaa. Jag hävdar fortfarande att vi i vårt land har kunskaper och resurser i fråga om mineralletning som gör oss ledande i världen. Utveckla de kunskaperna! Vi kan klara oss mycket långt med det. Vi behöver inte de utländska intressena på detta område.
Herr talman! Snälla Gudrun Norberg, det har utretts och jag vet inte vad som skall utredas ytterligare. Försök att hitta en lämplig fyndighet och försök att hitta ett företag som är berett att börja bearbeta en sådan fyndighet! Då vore den här frågan ur världen. Lars-Ove Hagberg, en gruva har två olika livslängder. Det är en ekonomisk livslängd och en geologisk livslängd. Erfarenheterna hitintills visar att den ekonomiska livslängden är många gånger kortare än den geologiska. Jag tror att det trots allt finns en yrkesstolthet hos gruvarbetarkåren. De vill göra rätt för sig och inte arbeta under sådana former som kräver samhällsinsatser av typen dagligt ekonomiskt stöd, vilket troligtvis också kommer att tillta ju närmare man kommer den ekonomiska livslängdens slut.

Utredningens arbete pågår och när det arbetet är klart får vi se i vilken utsträckning de kraven kommer att tillgodoses.

Herr talman! I det här betänkandet från näringsutskottet behandlas bl.a. två motioner från vårt parti som berör gruvnäringen i Västerbotten. I betänkandet behandlas även andra motioner från västerbottniska riks Gruvnäringen är en av länets mest betydelsefulla näringar. I vissa kommuner, som t.ex. Norsjö, Lycksele och Vilhelmina, utgör den ett dominerande inslag i industrisysselsättningen. Lägger man därtill vad malmförädlingen i Skellefteområdet betyder ur sysselsättningssynpunkt så framgår det hur viktig denna näringsgren är för länet. Den självklara slutsatsen av detta blir att det måste vara ett samhällsintresse att möjligheterna till en fortsatt gruvdrift på minst nuvarande nivå kan säkras för framtiden. Den framförhållning som anses vara acceptabel för att långsiktigt kunna ge en trygghet i sysselsättning inom denna näring är ca 15 år. Det går således inte att vänta och hoppas på att i sista stund hitta nya brytvärda fyndigheter när fyndigheter på andra håll är utbrutna. Vad som framstår som en hotbild inför framtiden är att malmbasen i länet sviktar. Nu är ju malmtillgångarna från företagsekonomisk synpunkt ett rent ekonomiskt begrepp, som tidigare påtalats, som beskriver brytvärd malm med utgångspunkt i kostnadsoch prisnivå samt rådande teknik och inte med hänsyn till de mineraltillgångar som är kända. Men om man nu håller sig till dessa kriterier, så är malmbasutvecklingen inom t.ex. Skelleftefältet sådan att den från 1970 års nivå på 40 miljoner ton har sjunkit till ca 20 miljoner ton år 1985. Eftersom det har skett en sänkning av metallpriserna är troligen malmbasen ännu mindre nu. Vad som förra året var känt är att år 1990 är de två största gruvorna i Bolidenområdet utbrutna. Det innebär att två tredjedelar av produktionen i området faller bort. I Kristinebergsområdet är Näslidengruvan utbruten 1989. Vidare kommer malmproduktionen i Rävlidengruvan att minska 1989—1990. I Stekenjokkområdet är gruvan utbruten 1989. Det här innebär att ca 800 arbetstillfällen kommer att försvinna, och därtill får det anses som troligt att framtida rationaliseringar inom Skelleftefältet i hög grad kommer att inrikta sig på att sänka personalkostnaderna. Sådana åtgärder är för övrigt redan aktualiserade. Detta innebär självfallet också en minskning av arbetstillfällena. Sammanfattningsvis innebär nuläget för gruvnäringen i länet att olika åtgärder omgående måste vidtas för att klara sysselsättningen inom näringen. Inte minst är det nödvändigt att redan nu skapa en realistisk bild av vad som kan göras, detta för att kunna undvika de panikartade åtgärder och misstag som ofta präglat handlandet i regioner och näringar med likartade problem. Vad bör då göras? Ja, enligt min mening behövs ett brett upplagt handlingsprogram för gruvnäringen i länet, där samhället tar det yttersta ansvaret. Det naturliga vore att berörda statliga myndigheter i samarbete med företaget och de fackliga organisationerna undersökte vilka framgångsvägar som är möjliga och med detta som grund drog upp riktlinjer för ett åtgärdsprogram. Det har redan från gruvfackens organisationer i länet gjorts en rad olika undersökningar om tänkbara åtgärder för att säkerställa en fortsatt gruvdrift i länet och en utveckling av densamma. En rad av de förslag som de fackliga — Prot. 1985/86:125 organisationerna har framlagt finns beskrivna i motion N224. Ett av de 23 april 1986 förslag som framförts gäller gruvbrytning i mindre skala. Jag vill nämna detta, eftersom det finns en reservation i betänkandet i vilken man förespråkar en utredning om sådan verksamhet. Jag vill tillägga, vilket redan har påpekats i debatten, att den här frågan är tillräckligt utredd. Man behöver inte heller söka efter projekt. Det finns en rad smågruvor, där verksamheten är utredd och där man kan påbörja en brytning. Enligt min och många andras mening har man alltså utrett tillräckligt på detta område. Vad det nu handlar om är att man skall påbörja verksamheten. Situationen för Stekenjokkgruvan i Västerbottens inland måste betecknas som akut, oavsett att hotet om en omedelbar nedläggning nu synes vara undanröjt. Mot bakgrund av den framförhållning som behövs inom den här verksamheten står inte lång tid till buds, eftersom nuvarande malmtillgång är utbruten 1989. De regionalpolitiska skälen vägde tungt när denna gruva öppnades för brytning, och dessa skäl kan inte väga mindre nu — tvärtom. På grund av sin dominerande ställning i Vilhelmina kommuns näringsliv — många mindre företag är starkt beroende av gruvans fortlevnad — måste kraftfulla åtgärder vidtas för att om möjligt säkerställa en fortsatt gruvdrift i området. Vid behandlingen i utskottet av de motioner som berör gruvnäringen i Västerbotten har tydligen lugnet och tillfredsställelsen över vad som har gjorts och vad som pågår på området ledsagat utskottsmajoriteten. Jag vill på inget sätt förringa de redan vidtagna åtgärderna eller de resurser som har ställts till förfogande — Bruno Poromaa nämnde dessa insatser tidigare — men de räcker inte. Jag hade förmånen att vara med på en konferens som de fackliga organisationerna inom gruvnäringen i länet hade vid årsskiftet. Det var med mycket stor oro man såg framtiden an, och den oron delades av länsmyndigheterna, av representanterna för kommunerna och av alla som deltog i denna konferens. Även socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västerbotten deltog. De har för övrigt väckt en motion som behandlas i detta betänkande, i vilken de till en del framför samma synpunkter som jag framfört i min motion. Men även den motionen ställer sig utskottet helt kallsinnigt till. Visst kommer ytterligare åtgärder att kosta stora pengar — det är jag medveten om. Men frågan är vad det kommer att kosta den dag när mycket stora personalminskningar är ett faktum. Frågan är om det är någon som allvarligt funderat över vad en sådan situation kommer att innebära för länet. Det kommer att handla om många Uddevallavarv eller Kockumsvarv. Då torde väl inte möjligheten att förlägga ett antal större bilfabriker till länet som ersättning för förlorade sysselsättningstillfällen föreligga. Herr talman! Om en realistisk bedömning av situationen för gruvnäringen i Västerbotten görs, innebär det att man måste kräva att ytterligare resurser satsas och ett brett åtgärdsprogram igångsätts. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Jag tänkte ta upp frågan om Basttjärnsgruvan. På stålhandelsmarknaden finns det nu en stark trend att köpa så billiga råvaror som möjligt. Om några år kommer detta att slå tillbaka, och krav på ren råvara kommer att resas. I skrotet finns det ofta stora mängder av spårämnen, och det är endast handelsstålsverken som utan vidare kan använda detta skrot. Dessa spårämnen anrikas fortlöpande i skrotet, som kvalitetsmässigt blir sämre och sämre. För specialstålstillverkning behövs många fina kvaliteter, och i Mellansverige finns det många gruvor som har rena malmer, väl lämpade för framställning av kvalitetsstål. De stora industriländerna har tagit betydligt mer hänsyn till försörjningsaspekten än Sverige, som har intagit en passiv hållning. I länder med en situation som liknar Sveriges — t.ex. Canada och Finland — har man starkare betonat vikten av ökad förädling och intensivt utnyttjande av egna mineraltillgångar. Detta talar för att man skulle öppna Basttjärnsgruvan. Från vpk:s sida har vi också föreslagit placering av ett järnsvampverk i Bergslagen. I den bilden passar Basttjärnsgruvan in med dess höga halt av järnmalm. Ett bifall till motionen om ett öppnande av Basttjärnsgruvan skulle skapa många arbetstillfällen för en hårt drabbad kommun som Ljusnarsberg. Det skulle ha stor betydelse för kommunens fortsatta möjlighet att utvecklas som självständig kommun. Vid nedläggningen av Basttjärnsgruvan var ca 70 personer anställda, och man hade en brytningskapacitet på 200 000 ton malm perår. Då beräknades att malmen skulle räcka mellan 20 och 30 år, men man var inte färdig med malmprospekteringen, och därför kan man i dag inte säga hur mycket malm eller vilka mineral som finns kvar. Ett öppnande av Basttjärnsgruvan skulle vara en bra åtgärd för att komma till rätta med arbetslösheten i Ljusnarsbergs kommun. Gör man ingenting kommer arbetslösheten att ligga mellan 15 och 20 26, eller högre som läget nu ser ut i Ljusnarsbergs kommun. Och vill man föra en politik, som gör Sverige oberoende av import av malmer och mineral, måste det komma till ett program för den svenska gruvnäringen och en utveckling av ny teknik. Herr talman! Jag vill läsa upp utskottsmajoritetens motivering för avstyrkandet av motionen N258. Längst upp på s. 12 står följande: ”Enligt vad utskottet har erfarit innehåller den nämnda gruvan järnmalm med så lågt manganinnehåll att en brytning med avseende på mangan inte är ekonomiskt lönsam. Brytning av manganhaltig järnmalm sker för övrigt i den närbelägna Stolbergsgruvan samt i Dannemora.” Herr talman! Jag vill upplysa kammarens ledamöter om att verksamheten vid Stolbergsgruvan upphörde i april 1982. Gruvdriften upphörde alltså för fyra år sedan. Det är skrämmande att utskottsmajoriteten inte vet detta utan skriver i betänkandet att drift förekommer. Eller är det på det viset att man inte bryr sig om den svenska gruvnäringen? I så fall vore det ärligare att säga det rent ut. När det gäller Basttjärnsgruvan förhöll det sig så, att man lade ned gruvdriften med motiveringen att manganhalten var för hög. Men att åter öppna gruvan går inte, därför att manganhalten är för låg. Herr talman! Med tanke på den information jag har framfört och den som utskottsmajoriteten har lämnat är det närmast på sin plats att travestera Prot. 1985/86:125 C.-H. Hermansson: Någon jäkla ordning måste det väl vara även i 23 april 1986 näringsutskottet! Det skulle vara intressant att få en förklaring från Bruno Poromaa när det gäller Stolberg, eftersom det är han som skall företräda utskottet. Därmed vill jag yrka bifall till reservation nr. 3.

Herr talman! När man lyssnar till Karl-Erik Persson, får man nästan uppfattningen att det var av ren illvilja som Basttjärnsgruvan stängdes. Så är ingalunda fallet. Som jag sade tidigare, har en gruva två olika livslängder, den ekonomiska livslängden och den geologiska livslängden. Basttjärnsgruvan har passerat den ekonomiska livslängden, och det är mot bakgrund av det som den gruvan, liksom så många andra gruvor, har gått sitt öde till mötes. Jag tror inte heller att man skulle kunna komma i gång med driften i Basttjärnsgruvan förrän möjligtvis om ett par år. Gruvan är för närvarande vattenfylld, och det tar lång tid att tömma en gruva och lång tid innan man är klar med åtgärder som säkerställer arbetarskyddet.
Herr talman! Det är intressant att få diskutera gruvpolitik med Bruno Poromaa, eftersom också jag kommer från gruvindustrin — från begynnelsen så att säga. Fortfarande är ni skrämmande ointresserade av att ta reda på fakta. Det mest skrämmande är att näringsutskottets ordförande tillsammans med Bruno Poromaa besökte Grängesberg och gruvnäringen där omkring för inte alls länge sedan. Hade ni då varit intresserade av att öppna Basttjärnsgruvan, kunde ni ha tagit reda på att vid nedläggningen var man på väg med en ramp upp. Det rör sig om ca 200 meter till dagen. I dag går det alltså att gå på med en snedbana direkt uppifrån dagen och gå ner i gruvan. Jag skulle kunna tänka mig att Bruno Poromaa heller inte vet att vårt svenska försvar var där och sköt ner gruvlaven, så att gruvlaven faktiskt inte finns kvar. Därför tror jag att det är orealistiskt att öppna gruvan med en gruvlave. Att däremot gå på från dagen med en ramp och få i gång brytningen tar inte två år. Jag tror inte att det finns något ställe där man kan utöva gruvdrift över huvud taget där man har göra med en ramp ett par år. Det skulle vara klart på några månader att sätta i gång om man bara var intresserad. Kommentaren i fråga om Stolbergsgruvan uteblev. När man går ut med ett betänkande och skall visa kammarens ledamöter att man har tagit allvarligt på en sak, borde det åtminstone lämnas korrekta uppgifter. Det får inte vara så att det man skriver om en gruva är inaktuellt sedan fyra år tillbaka. Och nog borde näringsutskottet veta vem som äger gruvan. Det är AB Statsgruvor, så det är ingen privat ägare som har smugit undan och lagt ner den här gruvverksamheten. Det borde åtminstone någon i näringsutskottet ha haft kännedom om, tycker jag.

Herr talman! Jag skall prata om tre avsnitt i det här betänkandet, och jag skall börja med frågan om ett mineraltekniskt utvecklingscentrum. Det är klart att det pågår forskning kring gruvteknik och mineralteknik i vårt land, men den forskningen skulle behöva utvecklas långt mera. Vi har t.ex. inte någon fullskaleanläggning i Sverige för utvecklande av bioteknik i gruvnäringen. Det är känt att när det gäller sulfidmalmsgruvor har man mycket större möjligheter att ta till vara låghaltiga malmer med hjälp av bioteknik. Vi har ännu inte fått ett bifall till den motionen, trots att vi under flera år har återkommit med detta krav.

John Andersson har tidigare i debatten varit inne på det svåra läge som råder för malmbasen i Västerbottens län. Bolidenbolaget driver ju också Laisvallsgruvan, och sammantaget är det gruvanläggningarna dels i Norrbotten, dels i Västerbotten som bildar grunden för Rönnskärsverken i Skellefteå. Om man utifrån det perspektivet anlägger ett samhällsekonomiskt synsätt, ter sig den här passiviteten när det gäller att satsa pengar på industrimineraler, satsa pengar på mera malmletning, satsa pengar på bioteknik i gruvnäringen som väldigt förvånande. Det behövs alltså en omfattande samhällelig insats för att undvika en ännu större förstöring av kapital i Västerbottens och Norrbottens bergslag. Näringsutskottets syn på utvecklingen i Laisvall är oerhört defensiv och oerhört felaktig. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer vid detta betänkande.
Herr talman! När det gäller volframbrytning i Sverige vill jag tala om, att sådan för närvarande försiggår i Yxsjöberg. På grund av de alltmer sjunkande priserna på volfram har ekonomin för verksamheten i Yxsjöberg varit väldigt sviktande och är fortfarande problematisk. Att föreslå att vi under sådana betingelser med samhälleliga medel skulle börja driva ytterligare volframbrytning är föga genomtänkt.

Herr talman! Både jag och Bruno Poromaa talar om ekonomi. Skillnaden mellan oss är att jag talar om samhällsekonomi och han om gruvföretagens ekonomi. Vårt förslag är inte illa genomtänkt, men det är illa genomtänkt att inte undersöka förslaget innan man avfärdar det.
Herr talman! När man producerar någonting måste man också ha avsättning för sina produkter. I det här fallet finns det inga förutsättningar att finna avsättning, och jag tror inte att någon är betjänt av att producera på hög.

Prot. 1985/86:125 Herr talman! Vi har haft lagerproduktion förr i det här landet, och såvitt 23 april 1986 jag minns medverkade också socialdemokraterna här i riksdagen till att den kom till stånd. Det här, Bruno Poromaa, är inget förslag om lagerproduktion, utan det är ett förslag om en undersökning av en konkret affärsidé. Den undersökningen har inte gjorts, vad än Bruno Poromaa anser om ekonomin.

Herr talman! Frågor som rör tobaksreklam har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen, senast i december förra året. Den gången sade lagutskottet att det inte torde råda några delade meningar om att bruket av tobak medför betydande skadeverkningar och att det därför är angeläget att få till stånd en minskad konsumtion. Olika informationsinsatser har genom åren också vidtagits för att hos människor öka medvetenheten om de skadeverkningar som rökningen medför och det hot mot folkhälsan som rökningen utgör. Det är oerhört viktigt med en effektiv information, inte minst inom skolans område. Men skall tobaksbruket ytterligare kunna begränsas, krävs det också att vi får ett förbud mot annonsering av tobaksvaror. Det kravet har Martin Olsson och jag fört fram i motion nr 226 — ett motionskrav som vi också följt upp i en reservation till lagutskottets betänkande nr 24, det betänkande som vi nu behandlar. Enligt vår uppfattning ter det sig besynnerligt att man å ena sidan skall göra en stor ekonomisk satsning på bl.a. upplysning och information i syfte att begränsa tobakskonsumtionen och å andra sidan tillåter annonsering av tobaksvaror. En annonsering kan ju inte ha något annat syftemål än att öka försäljningen och därmed också konsumtionen. Ingen kan i alla fall få mig att tro att tobaksbranschen satsar 30 milj.kr. om året på annonser om man inte samtidigt räknar med att öka sin omsättning, få fler att använda sig av tobaksvaror. Ökar rökningen, ja, då ökar också hotet mot folkhälsan. Vi vet att rökningen är den stora upphovskällan till cancersjukdomar. Vi vet att rökare är sjukligare och belastar vården i större utsträckning än icke-rökare. Man räknar med ungefär en halv miljon vårddagar på grund av tobaksinitierade sjukdomar bara i vårt land och att mer än 6 000 människor dör här årligen på grund av rökningen. Med dessa siffror för ögonen ter det sig än mer angeläget att verka för att tobakskonsumtionen bringas ned. Ett led i denna strävan måste vara att givetvis fortsätta informationsoch upplysningsinsatserna men också att införa ett förbud mot annonsering av tobak. Ett tjugotal länder, däribland Norge, Finland och Island, har helt och hållet förbjudit sådan annonsering, och det har visat sig ha effekt när det gäller att få ner tobakskonsumtionen. Vi borde i Sverige följa dessa länders exempel. Svenska folkets uppfattning om tobaksreklamen är klart negativ. Det visar den undersökning som Stiftelsen för opinionsanalyser gjort. På frågan ”Instämmer ni eller instämmer ni inte i att man bör förbjuda tobaksreklam så, som man förbjuder spritreklamen?” svarade en klar majoritet av sympatisörer hos samtliga riksdagspartier: ”Instämmer”. När man delade in de svarande i grupper med olika tobaksvanor kom det fram att även en majoritet av dem som uppgav sig använda tobak mer än genomsnittet svarade: ”Instämmer”. I socialstyrelsen, som har högsta ansvaret för hälsovårdsfrågor i vårt land, har man klart tagit ställning för annonsförbud. Det har man gjort mot bakgrund av att tobaksbruket medför en rad allvarliga medicinska skadeverkningar. Socialstyrelsens ställningstagande borde väga tungt härvidlag. I England inledde Brittiska läkarsällskapet 1984 en kampanj för att få stopp på tobaksreklamen i Storbritannien. I en detaljerad broschyr har Läkarsällskapet gett ut en faktasammanställning om cigarettreklamen och dess inverkan på tobaksrökningen. Det har man gjort därför att man från läkarhåll anser det angeläget att minska rökningen och dess medicinska skadeverkningar. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till att konsumentverket har påbörjat en revidering av riktlinjerna i fråga om tobaksreklamen och att detta riktlinjearbete skall avvaktas. Vi reservanter menar att även om denna översyn skulle leda till en skärpning av tobaksreklamen, så kvarstår ändå annonseringen. Och vi anser att ett annonsförbud är angeläget — med de motiveringar som jag anfört. Vi begär därför att regeringen skall lägga fram ett förslag till bestämmelser om förbud mot annonsering. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. När det sedan gäller marknadsföringen av alkoholdrycker är tidningsannonsering förbjuden utom i skrifter som tillhandahålls på försäljningsoch utskänkningsställen. Tyvärr kringgås detta förbud på olika sätt. Hösten 1985 konstaterade utskottet sålunda att det inte var ovanligt att specialtidningar fanns utlagda på hotellrum eller i andra hotellokaler, där försäljning av alkoholdrycker inte förekom. Tidningarna fanns också på flygplan i inrikestrafik. Det var heller inte ovanligt att annonserna i tidningarna var så utformade att de kunde antas strida mot kravet på särskild måttfullhet. Konsumentombudsmannen har nu gjort en granskning av dessa tidningar och deras spridning och i en skrivelse till berörda parter preciserat sin uppfattning om vad som avses med försäljningsställe i alkoholreklamlagens mening. Om konsumentombudsmannens uppfattning kommer att accepteras av berörda näringslivsföreträdare vet vi ännu inte — det pågår för närvarande förhandlingar. Herr talman! I ett särskilt yttrande från centern och folkpartiet har vi sagt att vi, om det skulle visa sig att det inte är möjligt för konsumentombudsman nen att med stöd av alkoholreklamlagen ingripa mot de här aktuella marknadsföringsåtgärderna beträffande specialtidningar, förutsätter att konsumentverket uppmärksammar regeringen på förhållandet.

Herr talman! Frågorna om förbud mot tobaksreklam och marknadsföring av alkoholdrycker diskuterades här i kammaren så sent som i december förra året. De har dessutom diskuterats här vid ett flertal tillfällen. Jag kan därför fatta mig kort, då debatten i dag i stort sett blir en upprepning av den som vi hade på Luciadagen 1985. De som kräver förbud mot tobaksreklam är givetvis ute i den i och för sig vällovliga avsikten att minska rökningen och därmed förbättra folkhälsan. Detta framgår också av den vid betänkandet fogade reservationen. Lagutskottets majoritet, som ånyo avstyrker förslaget om annonsförbud, har vågar jag påstå samma ambitioner i detta avseende som reservanterna. Men — och det är ett viktigt men — sedan några år tillbaka har vi en lagstiftning som har som grundregel att särskild måttfullhet skall iakttas när det gäller marknadsföring av såväl alkohol som tobaksvaror. Reklamen för dessa varor får inte vara påträngande, och den får inte uppmana till bruk av vare sig alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. Konsumentverket har också efter överläggningar med berörda branschorganisationer utfärdat riktlinjer för marknadsföringen. För närvarande pågår också, vilket Kersti Johansson var inne på, ett arbete beträffande marknadsföringen av tobaksvaror. Redan förra året kallade konsumentverket, socialstyrelsen och branschorganisationerna till överläggningar, och enligt uppgift skall man vara klar om några månader. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att nu göra något uttalande. Skulle riktlinjearbetet inte ge något resultat, förutsätter vi att regeringen underrättas därom. Regeringen får då överväga om det finns anledning att föreslå ändringar i lagstiftningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och således avslag på reservationen. Centerns och folkpartiets representanter har fogat ett särskilt yttrande vid betänkandet. De instämmer i stort sett med det yttrande som majoriteten har gjort. Den markering de gör i förhållande till majoriteten är så marginell att jag inte har någon anledning att göra några kommentarer.

Herr talman! Tillsammans med Börje Stensson har jag i en motion begärt en utvärdering av gällande lagstiftning om förbud mot reklam för alkoholdrycker. I en liknande motion har samma fråga tagits upp av Barbro Nilsson och Georg Andersson. Reklam som avser alkoholdrycker och tobaksvaror regleras genom lagar som trädde i kraft den 1 juli 1979. Båda lagarna har som grundregel att särskild måttfullhet skall iakttas vid marknadsföringen. Det har nu snart gått sju år sedan dess, varför man bör ha fått en del erfarenheter av hur lagarna fungerar. De många anmälningarna till marknadsdomstolen och konsumentombudsmannen är ett bevis på lagens vaga utformning. Vad gäller sprit, vin och starköl är tidningsannonsering förbjuden. Ett Prot. 1985/86:125 undantag finns dock: annonsering får ske i tidningar som tillhandahålls där 23 april 1986 alkohol säljs och på utskänkningsställen. I detta sammanhang har det dock skett och sker ideliga övertramp. Marknadsföringav Flera tidningar med omfattande alkoholreklam delas t.ex. ut gratis på alkoholdry cker, många hotellrum. De här tidningarna finansieras naturligtvis genom alkohol ARG Seg och tobai reklamen, där de utländska alkoholintressenterna ofta dominerar. Bakom de här tidningarna står flera av de stora hotellkedjorna. Vid en debatt här i kammaren nu i vinter påvisades att i ett nummer av vardera av de fem mest förekommande gratistidningarna fanns 4 helsidor med reklam för vin, 13 sidor med reklam för öl och inte mindre än 19 helsidor med propaganda för starksprit. Att hotellrum är försäljningsställen i lagens mening torde knappast kunna påstås. I ett svar på en fråga i januari från andre vice talmannen Karl Erik Eriksson erkände också statsrådet Bengt K. Å. Johansson att ”de aktuella reglerna inte har följts i den typ av hotelltidningar som riktar sig till hotell som är utskänkningsställen”. Ett annat exempel är SAS, som fyller sin tidning med alkoholannonser genom att åberopa att flygplan är försäljningsställen för alkohol. Men det strider mot bestämmelserna i den mån det sker på flygplan i inrikes trafik, då alkohol ju inte får försäljas. Häromdagen fick jag själv i brevlådan en tidning utgiven av hotelloch restaurangnäringen, och även den innehöll flera sidor alkoholreklam. Bara de här exemplen som jag nu nämnt visar att överträdelser regelbundet görs mot lagen, och det bör väl inte accepteras av lagstiftaren. Vi motionärer önskar också att en mer omfattande utvärdering skulle göras av hela marknadsföringen av alkoholdrycker, då vi ju vet att lagen kringgås på många sätt. Enbart en granskning av facktidningarna ansåg vi därför inte tillräcklig. Som också framgått av vad jag redovisat här, kan man inte heller säga att reklamen är måttfull, vilket ju skall vara en förutsättning. Utskottet säger också att man har förståelse för motionärernas yrkanden. Men utskottet konstaterar samtidigt att konsumentombudsmannen nu har granskat reklamen i bl.a. de aktualiserade specialtidningarna och att konsumentverket tillskrivit berörda parter. Utskottet vill därför avvakta parternas reaktion på konsumentverkets och konsumentombudsmannens agerande. Kan man inte komma överens skall konsumentombudsmannen föra upp frågan till marknadsdomstolen. Utskottet vill därför avvakta. Jag tycker att det låter litet vagt och litet väl försiktigt. Därför vill jag understryka vad som sägs i det särskilda yttrande som har lämnats av folkpartiets och centerns ledamöter i utskottet. De framhåller att om inte konsumentombudsmannen med stöd av alkoholreklamlagen kan ingripa mot den marknadsföring som påtalats, så bör regeringen uppmärksammas på förhållandet av konsumentverket. Detta är trots allt en viss skärpning. Herr talman! Då det gäller tobaksreklamen behandlas också en folkpartimotion i detta betänkande i vilken yrkas att reglerna för tobaksreklam bör jämställas med reglerna för alkoholreklam. Det råder tydligen oklarhet om hur lagen beträffande tobaksreklam skall tolkas. Trots att t.ex. utomhusre 163 klam är förbjuden på allmän plats förekommer sådan. Trots överträdelser beträffande tobaksreklamen och trots att den ofta är allt annat än måttfull, anser inte utskottet att det är dags att införa reklamförbud liknande det som gäller för alkohol. Utskottet redogör för sitt ställningstagande från december 1985, då liknande motioner behandlades. Då framhölls att olika informationsåtgärder från myndigheternas sida, framför allt från socialstyrelsen och skolöverstyrelsen, har en positiv inverkan. Jag vill gärna understryka vikten av information, men det är tveksamt om den informationen numera kan få tillräcklig genomslagskraft med hänsyn till de försäljningsoch reklammetoder som t.ex. Svenska Tobaks AB använder sig av. Oron blir ju ännu större då man konstaterar att Svenska Tobaks AB bara på ett år satsar 30 miljoner på reklam. Det skulle man naturligtvis inte göra, om man inte trodde att man därmed kunde öka sin tobaksförsäljning. Svenska Tobaks AB har nu också börjat saluföra cigaretter i minipaket som kostar 2 kr. Flera föräldrar har blivit upprörda över detta då de anser att dessa billiga paket riktar sig till barn och ungdomar som aldrig har rökt. Det är alltså ett introduktionspaket. Tobaksreklamen får ju en speciell belysning just de här dagarna, då cancerkommittén har lyckats få så många människor och företag att stödja insamlingen mot cancer. Vi vet ju alla att rökning är en mycket kraftigt bidragande orsak till cancer. Många internationella organisationer — bl.a. Världshälsoorganisationen och Internationella cancerkommittén — anser att alla former av marknadsföring av tobak bör förbjudas. Trots att utskottet både nu och i höstas säger sig vara positivt till en revidering av riktlinjerna när det gäller tobaksreklamen, skjuter utskottsmajoriteten frågan framför sig och vill avvakta än en gång. Jag anser inte att det är tillräckligt, utan vill yrka bifall till reservationen som även omfattar folkpartimotionen, där det begärs att regeringen skall lägga fram ett förslag till bestämmelser om förbud mot annonsering av tobak.
Herr talman! Helt kort: Man kan naturligtvis, Margareta Andrén, ha olika uppfattningar om hur fort man skall gå fram i olika ärenden. Men när det gäller specialtidningar om alkoholreklam osv. vill jag peka på att konsumentombudsmannen — och detta framgår också av betänkandet på s. 10— håller på att överväga dessa frågor för att eventuellt föra upp dem till marknadsdomstolen. Från utskottets sida tycker vi faktiskt att det är rimligt att vi avvaktar denna prövning innan vi går vidare i ärendet.

Herr talman! Som jag anförde i mitt inlägg tidigare tycker vi att det är onödigt att avvakta ytterligare. Det är ungefär samma redogörelse och inställning denna gång som när frågan diskuterades i december. Tyvärr har det inte hänt något positivt när det gäller tobaksreklamen utan tvärtom är det, som jag sade tidigare, flera överträdelser som sker. Jag vill vidare bara nämna att socialstyrelsen i en skrivelse till regeringen har ansett att utformningen och omfattningen av tobaksreklamen blivit sådan att en ändring i lagstiftningen är nödvändig och kräver att förbud införs mot — Prot. 1985/86:125 tobaksannonsering. Socialstyrelsen är väl ändå sakkunnig på detta område 23 april 1986 och vet hur förödande tobaksrökningen är. Det är tusentals människor som avlider varje år på grund av tobaksrökning. Både WHO och Internationella Marknadsföring av cancerkommittén har samma åsikt när det gäller tobaksreklamen. Det är alkoholdrycker, därför vi inte ideligen kan säga att vi får vänta och se. Vi bör nu säga ifrån att snabbvinsatser och vi från lagstiftarhåll inte accepterar dessa lagöverträdelser längre.

Herr talman! Mina uppgifter och påståenden kommer att vara delvis desamma som Margareta Andréns — både hon och jag och andra lever i samma verklighet. Den lagen har som grundregel att särskild måttfullhet skall iakttas vid marknadsföringen av alkoholdrycker — dvs. spritdrycker, vin, starköl och öl. Detta kan motiveras med hänvisning till de hälsorisker som är förbundna med bruket av alkohol. De flesta ansvarsmedvetna medborgare i vårt land känner säkert till att de omkostnader för stat, landsting och kommuner som betingas av just alkoholbruket ligger i storleksordningen 60 miljarder kronor, alltså 6 000 milj.kr. per år. Detta är mätbara kostnader av alkoholseden. Men mänskligt lidande och andra negativa effekter kommer vi aldrig att kunna mäta i siffror. Trots den återhållande lagstiftning vi har angående alkoholreklam så finns den både här och där. Med min hushållspost kom för en tid sedan en reklambroschyr från Vinkompaniet. Det är fortfarande tillåtet enligt vår reklamlagstiftning att sprida sådana försäljningserbjudanden, såvida mottagaren är äldre än 20 år. Det har jag kollat hos konsumentverket. Genom broschyren erbjuds man köpa, t.o.m. genom kontosystem tillsammans med FinansSkandic AB. Företaget hänvisar till sin sju år långa branscherfarenhet och påstår sig vara bäst i landet på att sälja vinsatser, ölsatser, essenser, tillbehör m.m. på postorder. Sju års branschvana tyder på att verksamheten satte i gång just när riksdagen fattat sitt beslut om måttfull marknadsföring. Detta är ett exempel på hur reklamen för alkohol är på väg tillbaka. Vad är annat att säga om alla vinkrönikor som finns i nästan varje dagstidning och veckotidning? Den motion som Georg Andersson och jag har väckt under allmänna motionstiden har fått ett välformulerat svar från lagutskottet. Utskottet möter inte motioner av detta slag för första gången. Nej, man kan hänvisa till eller upprepa vad man tidigare har sagt. Men, som vi säger i vår motion angående riksdagens och regeringens målsättning vad avser alkoholkonsumtionen: det gäller att hålla reklamen under stram uppsikt. Vi förväntar oss åtgärder mot de branscher som kringgår bestämmelserna. främst om hotelloch branschtidningar som så påtagligt marknadsför just alkoholdrycker. Detta har Margareta Andrén tidigare nämnt. Hälften av tidningarnas annonser utgjordes av just sådan reklam. Jag kan tillägga att det på hotellen finns en mängd andra illustrationer på t.ex. glas, tändstickor, marker och askkoppar. Den reklamen har knappast något annat syfte än att locka till att man skall pröva just den vara som reklaminslaget står för, nämligen alkohol. Statsrådet Johansson markerade att konsumentverket och konsumentombudsmannen höll på med en översyn av marknadsföringen av alkoholdrycker. Nu har ärendet utvecklats därhän att konsumentombudsmannen har överläggningar med berörda parter för att få en sanering till stånd. Skulle det visa sig att det inte är möjligt för konsumentombudsmannen att med stöd av alkoholreklamlagen ingripa mot oacceptabla marknadsföringsknep i fackpress och på annat sätt, förutsätter vi att konsumentverket uppmärksammar regeringen på förhållandet. Herr talman! Jag har för dagen inte något särskilt yrkande.
Herr talman! Jag vill bara understryka en sak. I hela denna diskussion om marknadsföring av tobak och alkohol glömmer man bort alla de insatser som görs exempelvis från sjukvårdshuvudmännens sida för att upplysa inte minst ungdomarna om vådan av att bruka tobak och alkohol. Jag vill understryka detta. Vi har tidigare diskuterat vinkrönikorna i dagspressen, och utskottet understryker på nytt att om vi skall börja diskutera dessa kommer vi i konflikt med tryckfriheten, och det vill vi från utskottsmajoritetens sida faktiskt inte göra.

Herr talman! Tekniska framsteg utnyttjade för industriell utveckling, utan motstycke i historien, är en bas för dagens välfärdssamhälle. Utvecklad välfärd förutsätter att ny teknik, också i morgon, utnyttjas för fortsatt ekonomisk tillväxt. Men en sådan utveckling innebär också skaderisker. Vi äger inte vår miljö. Den förvaltar vi för kommande generationer. I regeringsdeklarationen den 13 mars 1986 sades också att värnet av vår livsmiljö är avgörande för vår framtid. Miljöpolitiken måste i första hand inriktas på att förebygga att miljöskador uppkommer. Ett sådant förebyggande arbete kan bara komma till stånd Prot. 1985/86:125 under samhällets ledning. Socialdemokratin har viljan och kraften att i 23 april 1986 samverkan med andra driva ett sådant arbete framgångsrikt. Hur högt ambitionerna än ställs i det förebyggande arbetet är det dock inte möjligt att helt förhindra skador. Vårt vetande är begränsat. Vi vet t.ex. för litet om verkningarna av åtskilliga kemiska ämnen. Det finns fler exempel. Vi måste därför realistiskt räkna med att skador på miljön kommer att inträffa trots alla förebyggande åtgärder. Från humanitär och social synpunkt är det då viktigt att de som drabbas av skador får ekonomisk gottgörelse för sina förluster och lidanden. Det är i detta perspektiv man skall se regeringens förslag till miljöskadelag. De skadeståndsregler som nu gäller för miljöfarlig verksamhet är delvis oklara och omtvistade. Reglerna är spridda i olika lagar. I vissa avseenden saknas lagreglering. Genom den nya miljöskadelagen får vi en samlad reglering, och vi får ett enklare och mer överskådligt regelsystem. En grundläggande strävan i det lagstiftningsärende som riksdagen nu skall behandla har varit att förbättra de skadelidandes möjligheter att få ersättning för miljöskador. Det har skett bl.a. genom en utvidgning av kretsen av ersättningsgilla skador. Inte bara personoch sakskador skall ersättas utan även rena förmögenhetsskador, som inte är enbart bagatellartade. Till skillnad från gällande ersättningsregler ger den nya lagen rätt till skadestånd även för skador som härrör från tillfälliga miljöstörningar. Ett enstaka gasutsläpp eller en enda sprängning t.ex. kan ju ge upphov till skador som är lika ersättningsvärda som skador vid mer varaktiga störningar. I de flesta fall som regleras i den nya lagen skall skadeståndsansvaret vara strikt. Det innebär att en skada skall ersättas, även om den inte har orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Oavsett vad den ansvarige kan anföra för att urskulda sig, kommer kostnaden för skadan att läggas på den miljöfarliga verksamheten. Inom skadeståndsrätten gäller principen att den skadelidande skall bevisa att det finns ett orsakssamband mellan skadan och en skadegörande handling. Vid miljöstörningar har det många gånger visat sig vara utomordentligt svårt att bevisa ett sådant orsakssamband. För att inte rätten till skadestånd skall bli rent illusorisk lindras därför den skadelidandes bevisbörda. Det slås fast att det vid föroreningsskador och andra immissionsskador skall gälla ett lägre krav än annars på bevisningen om orsakssambandet mellan en skadegörande handling och den aktuella skadan. Den nya lagen kommer alltså att leda till ökade möjligheter för dem som drabbas av miljöskador att få ersättning. Jag räknar med att den nya lagen också skall bidra till att minska miljöförstöringen. Det stränga skadeståndsansvaret skall leda till att potentiella skadevållare inrättar sin verksamhet så, att riskerna för miljöstörningar blir så små som möjligt. Herr talman! Enbart en ny lag löser inte alla problem. Men jag menar att det förslag till ny miljöskadelag som riksdagen nu skall behandla är en viktig del av arbetet på att värna om en god livsmiljö. Lagen skall framför allt vara ett verksamt medel att bota de skador som trots allt kommer att uppstå. Det svenska lagstiftningsarbetet på det här området har väckt stor 167 internationell uppmärksamhet. Jag är glad över att ha fått uppdraget att presentera detta arbete vid det möte med de europeiska justitieministrarna som hålls i juni i år i Oslo. Det är, herr talman, tillfredsställande att lagutskottet kan redovisa en i stort sett enig bedömning av lagförslaget. Det är i en sådan anda som miljöskyddsarbetet bör bedrivas.

Herr talman! Miljöfrågor har blivit något av politikens skyltfönsterfrågor, och den ära som i kväll bereds kammaren genom att justitieministern är närvarande är väl ett tecken på behovet av att utnyttja miljöfrågorna för skyltfönsterändamål. Jag tror att man kan konstatera att alla människor i vårt samhälle, inkl. oss politiker, i dag verkligen omfattar miljöfrågorna med stort allvar och att alla har samma strävan, nämligen att medverka till en trygg miljö och att motverka en negativ förändring av vår miljö. Skyltfönsteregenskapen hos miljöpolitiken kommer strax att leda till att Martin Olsson här i talarstolen skall föra i bevis att centerpartiet är den främsta miljöföreträdaren. Strax därefter kommer Kjell-Arne Welin, under åberopande av att miljöpolitik egentligen är liberal politik, att påvisa att folkpartister är de bästa miljöpolitikerna. Och sedan kommer Berit Löfstedt med samma budskap på sitt partis vägnar. Jag tror att vi kunde avstå från en hel del av den här debatten och i stället ägna oss åt att konstatera, precis som justitieministern sade, att här föreligger enighet i de grundläggande dragen. Det finns ingen anledning att markera profil, och jag har ställt mig här i talarstolen egentligen bara för att markera just detta men också för att meddela kammaren min bestämda uppfattning att vi moderater möjligen har en egen liten profil i miljöpolitiken, därför att vi alltid har betonat avvägningsmomentet. I miljöpolitiken ställs miljöintresset mot andra viktiga samhälleliga och mänskliga intressen. Det går inte att bara hojta miljöslagord. Det är avvägningsproblematiken som är det svåra. Det är därför enkelt för oss moderater att ta ståndpunkt till miljöskadelagen. För det första kodifierar den existerande rätt. För det andra utsträcker den skyddet för den enskilde till strikt ansvar för den som bedriver miljöfarlig verksamhet. För det tredje förenklar den sammankopplandet av miljöskadan och verksamheten. Vi medverkar till att lätta bevisbördan. Vi medverkar till att förenkla för den skadelidande att få skadan ersatt. Jag skall så uppehålla mig vid två frågor som majoriteten, till vilken moderaterna sällar sig, har uppehållit sig vid men där den har avvikit från motionärerna. Den ena är frågan om ansvarsförsäkring i samband med miljöfarlig verksamhet. Jag tror att all erfarenhet har visat världen att när man introducerar försäkring som ett skydd för enskildas intressen, lossar rättsutvecklingen från förnuftet och övergår till att bli en ekonomisk fråga. Den erfarenhet av ansvarsförsäkringar som har vunnits i Amerika är skrämmande, och det är en lösning som vi inte utan mycket långtgående överväganden skall söka. Nu sitter en utredning och funderar på den frågan, som är mycket svårare än motionärerna har trott. Jag har mycket lätt för att ställa mig bakom majoritetens avvisande av motionsyrkandena, dels med hänsyn till pågående = Prot. 1985/86:125 utredningar, dels — och framför allt — med hänsyn till att jag inte är övertygad 23 april 1986 om att försäkringslösningen är den som motionärerna egentligen eftersträvar. Den andra frågan är preskriptionstidens längd. Jag tror att man skall påminna kammaren om att preskription är tillkommen för att tillförsäkra oss som bor i det här samhället möjlighet att bedöma vår ställning, att skära av ansvar och göra det möjligt att i ekonomiska termer beräkna risktagandet.

Därtill kommer, som utskottet så väl har motiverat, att de nuvarande preskriptionsreglerna vid de allvarliga miljöbrotten leder till mycket lång preskriptionstid. Därför är jag rädd för att motionärerna ägnar sig åt att slå in öppna dörrar.

Herr talman! Miljöfrågorna och möjligheterna att bemästra miljöproblemen är avgörande för vilka förutsättningar mänskligt och annat liv skall ha på jorden i framtiden. Med hänsyn till vikten av att begränsa och helst lösa miljöproblemen har centern i mer än 20 år aktivt verkat i riksdagen och i övrigt inom det miljöpolitiska området. Det är viktigt att bygga ett samhälle som verkar i balans med naturen nu och i framtiden och att anpassa alla verksamheter efter de begränsningar och de möjligheter som natur och miljö ger. Särskilt viktigt är det att åtgärder mot utsläpp i luft, vatten och jord av ämnen som förorsakar långsiktiga skador prioriteras i miljöarbetet. Viktiga instrument i miljöarbetet är regler och lagar som gör att enskilda människor och företag klart kan överblicka vilka krav samhället ställer och vilka rättigheter och skyldigheter de själva har. Det är därvid av stor betydelse att reglerna dels leder till att de som framställer miljöfarliga varor eller bedriver miljöfarlig verksamhet inser vikten av att förebygga eller åtminstone begränsa de miljöskador de kan förorsaka, dels ger drabbade människor fullgod ekonomisk ersättning för de miljöskador de råkar ut för. Centern har därför under flera år motionsledes krävt obligatorisk miljöskyddsoch kemikalieförsäkring, vilken skulle garantera ersättning för drabbade men också leda till att tillverkare m.fl. skulle få starkare motiv för att bemästra miljöriskerna på grund av höga försäkringspremier för miljöfarliga verksamheter eller tillverkning av miljöfarliga produkter och preparat. Vi har uttryckt det så, att för samhället och rättsstaten är det lika viktigt att kunna ingripa mot miljöbrottslig verksamhet som att kunna garantera skadelidande rimliga möjligheter till ekonomisk ersättning för uppkomna skador. 169 Det förslag till miljöskadelag som har framlagts och som behandlas i utskottsbetänkandet är enligt ett enigt utskott värdefullt. Genom att förslaget bygger på principen att den som utövar miljöfarlig verksamhet skall bära ett strikt ansvar för uppkomna skador uppnås en påtaglig förbättring av den skadelidandes ställning. Att skadeståndsansvaret skärps kan vidare få till följd att företag och enskilda personer som bedriver miljöfarlig verksamhet i större utsträckning blir benägna att försöka förebygga skador. Vi har i utskottet även funnit att förslaget innebär att det skadeståndsrättsliga regelsystemet vid miljöskador blir enklare och mer överskådligt än för närvarande. Även om det råder enighet om att mycket i den föreslagna lagstiftningen leder till förbättringar, finns det brister i förslaget och behov av ytterligare åtgärder på området som riksdagen bör uttala sig om, vilket är orsaken till att fyra reservationer har fogats till betänkandet. Samtliga dessa fyra reservationer bygger främst på den kommittémotion som vi inom centern väckte i anledning av propositionen. Glädjande är att vi fått stöd av folkpartiet när det gäller tre av dem och att även moderaterna i utskottet stöder en av teservationerna. Däremot har moderaternas företrädare nu kritiserat de Övriga reservationerna. Socialdemokraterna har inte gått med på några ändringar eller krav utöver propositionens förslag. Herr talman! Jag vill något kommentera våra fyra reservationer. I reservation 1 av centern och folkpartiet tar vi upp frågan om obligatorisk miljöskyddsförsäkring. Liksom i centermotionen framhåller vi där att principen inom miljörätten bör vara att företag som bedriver miljöfarlig verksamhet skall bära samtliga kostnader för verksamheten. Därför bör obligatorisk ansvarsförsäkring krävas vid miljöfarlig verksamhet. Samtidigt skulle ett försäkringsobligatorium medföra att skadelidandes ställning skulle förbättras avsevärt. Man skulle nämligen komma till rätta med de fall där skadevållaren saknar ekonomiska förutsättningar att betala ersättning. En särskilt viktig uppgift fyller en försäkring genom att den skulle kunna garantera ersättning till skadelidande även då den miljöfarliga verksamheten inte längre bedrivs eller företaget i fråga inte finns kvar när skadorna upptäcks. Enligt vår mening talar alltså mycket starka skäl för att ansvarsförsäkring bör vara obligatorisk vid miljöfarlig verksamhet. De närmare förutsättningarna för försäkringen bör utredas, och vi anser därför att miljöskadefondskommittén genom tilläggsdirektiv bör få i uppdrag att överväga utformningen av reglerna för en sådan försäkring. I reservation 2 tar centern och folkpartiet upp frågan om samordning mellan miljöskyddslagen och den föreslagna miljöskadelagen. Båda lagarna har stor betydelse för den skadeståndsrättsliga regleringen av miljöskador, men tillämpningsområdena överensstämmer inte med varandra. Därför finns det enligt vår mening behov av en samordning mellan regelsystemen. Vi vill att riksdagen skall understryka vikten av att regeringen i samband med överväganden med anledning av miljöskyddsutredningens betänkanden ”Förorening av mark och grundvatten” och ”Bättre miljöskydd II” tar upp frågan om samordning till närmare prövning. Tyvärr stannar utskottsmajoriteten vid uttalandet att det kan ”finnas anledning att närmare överväga behovet av en ökad samordning — — — ”. Men majoriteten vägrar att gå med på ett riksdagsuttalande i frågan. Herr talman! Bakom reservation 3 står alla tre icke-socialistiska partier. I denna reservation tar vi upp frågan om gränsen för rätt till ersättning för förmögenhetsskador. I lagförslagets 1 § andra stycket står: ”Ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse.” Frågan är vad som skall läggas in i uttrycket ”någon betydelse”. Enligt propositionen skall som vägledning för bedömningen av gränsen för vad som är ”av någon betydelse” vara uttalanden i propositionen med förslaget till planoch bygglag. Det skulle leda till att 10 20, kanske upp till 20 96, av en fastighets taxeringsvärde skulle utgöra gränsen. För en villa taxerad för exempelvis 300 000 kr. skulle följaktligen en skada på 30 000 kr., kanske upp till 60 000 kr., vara gränsen för skada ”av någon betydelse”. Vi som står bakom reservation 3 kan inte acceptera en så hög gräns utan förordar i stället i vår motivskrivning i reservationen att ”en gräns dras vid högst 5 90 av taxeringsvärdet före skadan”. Härigenom uppnås en värdegräns som i huvudsak överensstämmer med den värderingsprincip som har kommit till uttryck i ett avgörande av högsta domstolen 1977. Det förvånar mig verkligen att socialdemokraterna inte ställt upp på den av oss förordade gränsen utan håller fast vid den mycket höga gräns som blir följden av propositionens motivskrivning till denna paragraf. Herr talman! Reservation 4 av oss centerpartister gäller preskriptionstiderna i den föreslagna lagen. I propositionen föreslås ingen förlängning utan regeringen har stannat för tio års preskriptionstid, trots att miljöskadeutredningeni sitt betänkande, vilket ligger till grund för propositionen, föreslog 25 år. Det kan ju som bekant dröja mer än tio år innan skador upptäcks. Åtskilliga remissinstanser har uttalat sig för en förlängning av preskriptionstiden. Jag vill nämna några av dessa. Svea hovrätt tycker att preskriptionstiden efter mönster av atomansvarighetslagen borde sättas till 20 år. Helsingforss tingsrätt framhåller att de nuvarande preskriptionsreglerna kan leda till obilliga resultat och säger att en förlängning av preskriptionstiden därför är påkallad. Andra remissinstanser som finns bland dem som är positiva till längre preskriptionstider är exempelvis fiskeristyrelsen. Enligt den bör den förlängda preskriptionstiden också gälla skada på enskilt och allmänt fiskeintresse. Majoriteten i länsstyrelsen i Malmöhus län — och den länsstyrelsen har speciella erfarenheter av miljöskador — säger: ”Välbetänkt är också förlängningen av preskriptionstiden från 10 till 25 år. Detta är värdefullt, eftersom vissa sjukdomar som orsakas av miljöfaktorer, t.ex. cancer, framträder först efter lång tid.” Landsorganisationen ”vill kraftigt understryka behovet av en utsträckt preskriptionstid för fördröjda skadeföljder på grund av arbetsmiljöpåverkan”. Även Miljöcentrum stöder kravet på längre preskriptionstid. Detta var alltså några citat från propositionens redovisning av remissinstansernas synpunkter när det gäller preskriptionstiden. I motionerna som väckts i anledning av propositionen framförs olika förslag, syftande till längre preskriptionstid än den som regeringen har föreslagit. Alf Svensson föreslår i sin motion 20 år och Sven Munke 25 år, medan vi i centermotionen vill att preskriptionstiden skall löpa från den tidpunkt då skadan eller störningen uppstod, vilket är samma princip som gäller vid miljöbrott. Det är för övrigt en regel som infördes under den tid då centern medverkade i regeringen.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

Herr talman! Justitieministern talar om att miljöarbetet och miljöåtgärderna bör vara förebyggande. Det är en uppfattning som jag tror att socialdemokraterna delar med samtliga andra partier. Men trots att åtgärderna i första hand bör vara förebyggande kan man inte komma ifrån att det behövs en kompletterande lagstiftning. I det sammanhanget är det viktigt att de som drabbas av skadeverkningar i miljöarbetet skall garanteras ersättningar för detta. Därför förvånar det mig litet att socialdemokraterna inte är villiga att se till att det skapas en ansvarsförsäkring, som naturligtvis bör vara obligatorisk i all miljöfarlig verksamhet. Jag tror dock att inte ens en sådan försäkring är tillräcklig utan att man dessutom bör bygga upp en fond med medel från dem som bedriver denna miljöfarliga verksamhet. Det skulle vara mycket tillfredsställande från rättssynpunkt om socialdemokraterna delade denna uppfattning. När det gäller den andra reservationen vill jag framhålla att det skulle vara olyckligt om olika miljölagstiftningar inte kunde fungera tillsammans utan vid tillämpningen kolliderade eller anvisade olika vägar. Därför tror jag att man måste utreda förutsättningarna för en samordning av dessa lagstiftningar. Vi har samma uppfattning som Martin Olsson här har redovisat när det gäller ersättning vid förmögenhetsskador. Enligt utskottsmajoriteten skall denna ersättning bygga på PBL. Vi anser i folkpartiet att det då blir alldeles för höga summor innan ersättning utgår, och vi tycker också att man bör precisera reglerna på ett bättre sätt. Vid förmögenhetsskador bör man enligt vår uppfattning tillämpa en nivå som inte överstiger 5 90. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till det tre första reservationerna i lagutskottets betänkande 25.

Herr talman! Vad vi nu har att ta ställning till är alltså en ny lag om rätt till 23 april 1986 ersättning för miljöskador — detta har ju redan framgått av de inlägg som hittills gjorts. Det ena som är viktigt med den här nya lagen är att den skall medföra bättre möjligheter för skadelidande att få ersättning för olika typer av miljöskador. Det andra är att skadeståndsrätten på miljöområdet samlas ihop från flera andra lagar och stöps ihop till en, samtidigt som regelsystemet blir klarare. En förenkling och förbättring talar vi således om. Det mest grundläggande är naturligtvis, precis som justitieministern betonat, att alla gemensamt på olika sätt tar ett ansvar för att miljöskador inte uppstår. För att uppnå det syftet har vi i vårt land slagit in på en väg vad gäller lagstiftningen som innebär att miljöfarlig verksamhet skall prövas innan den får starta och sedan övervakas när den fått tillstånd att sätta i gång. Instrumenten för detta är, som alla vet, främst miljöskyddslagen och t.ex. de beslut som här fattats om en bättre kemikaliekontroll. De som är ansvariga för att följa upp miljöskyddslagen är bl.a. lokala hälsooch miljöskyddsnämnder i kommunerna, länsstyrelserna och koncessionsnämnden för miljöskydd. Det är självklart att det är viktigast att förebygga miljöskador, att försöka se till att de aldrig uppstår. Nu händer det tyvärr ändå, trots att de instanser jag nämnt sköter sina åligganden noggrant och ansvarsfullt, att miljöskador faktiskt uppstår på både människor och egendom. Det händer också att miljöpåverkan ger upphov till rent ekonomiska förluster. Ibland kan detta ske genom vårdslöshet eller för att någon helt simpelt struntat i att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder. Andra gånger uppstår kanske skador alldeles ofrivilligt från skadevållarens sida. Nya kunskaper ger oss också insikter om samband mellan förändringar på människor och miljö som man inte visste om eller inte kunde förutse när en verksamhet satte i gång. Larmrapporter om diverse ämnens skadliga inverkan ser vi ofta i tidningarna, sådant vi inte hade en aning om tidigare. Vi behöver bara påminna oss dioxindebatten t.ex. För en skadelidande däremot spelar det egentligen ingen större roll om skadan uppstått på grund av oaktsamhet eller alldeles ofrivilligt. Får man grundvattnet i brunnen fördärvat eller tomatodlingen förstörd så får man. Tanken bakom den här lagen är just därför att man skall ha möjlighet till ersättning för miljöskador oavsett om skadevållaren genom uppsåt eller slarv eller kanske bara genom ren olyckshändelse skapat problem för t.ex. sin granne. Den som råkat ut för en skada skall framöver inte heller behöva bevisa med samma tyngd som tidigare att det finns ett samband mellan skadan och verksamheten på en viss fastighet. Däremot måste det naturligtvis vara troligt eller, som det uttrycks i lagen, ”föreligga övervägande sannolikhet”. Om dessa grundläggande principer har vi varit ganska eniga i utskottsbehandlingen, såvitt man kan bedöma av diskussionen och reservationerna. Det vi varit oeniga om har varit av mera teknisk karaktär. Egentligen tycker jagatt mina meddebattörer skulle kunna erkänna att det är en ganska bra lag. Herr talman! Med det här vill jag övergå till att kommentera de fyra reservationer som är fogade till detta betänkande och som bygger på 178 Den första reservationen kräver en obligatorisk miljöskadeförsäkring. Centern och folkpartiet står bakom den och den grundar sig på motioner från centern och moderaterna. Reservationen går ut på att den sittande utredningen om inrättande av en miljöskadefond skall få tilläggsdirektiv så att den också kan arbeta med frågan om en obligatorisk miljöskadeförsäkring. Tanken på en miljöskadeförsäkring är naturligtvis i grunden ingen tokig tanke. Det tycker inte heller vi från utskottsmajoritetens sida. Det är bara det att den inte skulle ge några påtagliga fördelar framför det system som nu föreslås. Däremot skulle den säkert bli dyrare för företagen. En ansvarsförsäkring skulle inte heller täcka mer än vad det skadeståndrättsliga ansvaret uppnår. Bekymren med att ett företag som vållat en skada kan ha upphört eller sakna betalningsförmåga kan man inte komma åt med en ansvarsförsäkring. Väntade skador skulle inte heller kunna täckas in. Det skulle strida mot gängse försäkringstekniska principer. Detta i sin tur skulle leda till att skadelidande ändå saknade skydd ibland. Det är just därför som regeringen tillsatt miljöskadefondsutredningen. Den arbetar för närvarande och har bl.a. till uppgift att lösa exakt de problem som beskrivs i reservation nr 1. Därför förstår vi inte riktigt nyttan med den reservationen. Men det blir så ibland. Det finns också några aspekter på detta som jag gärna vill belysa. I reservation 1 anför man nämligen vidare att fondutredningen även bör pröva frågan om skadevållarens regressrätt. Såvitt vi förstår är det redan i dag fullt möjligt för företag som känner på sig att de bedriver verksamhet som påverkar miljön och därför kan bli utsatta för skadeståndsanspråk att försöka teckna försäkringar. Så sker självfallet också. Till slut om detta med försäkringar: Det ligger faktiskt inom ramen för fondutredningens direktiv att utreda och föreslå en försäkring av produktförsäkringstyp med mönster från läkemedelsförsäkringen. Ett sådant arbete pågår. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Så till reservation nr 2. I den reservationen anför centern och folkpartiet att de vill ha ett tillkännagivande som går ut på att det skall ske en samordning mellan miljöskyddslagen och miljöskadelagen. Jag vill först påminna om att den lag vi nu har att ta ställning till bl.a. har till syfte att förbättra och renodla skadeståndsrätten inom miljöområdet. Den förebyggande miljöskyddsverksamheten omfattas av miljöskyddslagen. Skadeståndsrätten däremot är till för dem som ändå råkar ut för miljöskador. Som reservanterna vet och som Martin Olsson nämnde i sitt inlägg är det vidare så att två andra arbeten inom miljöskyddsområdet för närvarande övervägs inom jordbruksdepartementet. Skadeståndsrätten berörs delvis i dessa. Om det då skulle visa sig att det är ändamålsenligt med en ytterligare samordning mellan miljöskyddslag och miljöskadelag, utgår vi i utskottsmajoriteten från att regeringen begriper det alldeles själv. Egentligen förstår jag inte varför vi tvistar om detta, när det ändå inte finns några förslag till utvidgning av själva skadeståndsrätten. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 2. Reservation nr 3 gäller rätt till ersättning för förmögenhetsskador. Enligt — Prot. 1985/86:125 lagförslaget skall ren förmögenhetsskada ersättas endast om den är av någon 23 april 1986 betydelse och i de fall den vållats uppsåtligen eller genom försummelse. Reservanterna har instämt i att så måste vara fallet. Man måste ändå på något sätt kunna bevisa att man rent ekonomiskt har lidit skada av någon betydelse, och då måste en värdeskillnad i kronor och ören kunna räknas ut. Vad vi har blivit oense om är hur man skall räkna värdeminskningen på t.ex. en fastighet som ligger i anslutning till en miljöstörande verksamhet utan att direkta skador av rent materiell art uppstått på fastigheten. Man måste då få en anknytning till fastighetens totalvärde. I propositionen föreslås att man vid bedömningen av situationen t.ex. skall ta hjälp av motiven till förslaget till planoch bygglag. Reservanterna däremot har fått ihop en annan metod för att räkna ut om det handlar om en ekonomisk skada av betydelse eller inte. Från utskottsmajoritetens sida tycker vi att man lika väl kan tillämpa den metod som anvisas i propositionen. Det är nämligen inte så billigt att ge sig in i en process för att bevisa att man lidit ren ekonomisk skada och inte heller vare sig lätt eller kostnadsfritt att bevisa sambandet mellan miljöstörande verksamhet och ekonomisk skada. Nu vill jag samtidigt påpeka, att om en domstol kommit fram till att en skada verkligen är av betydelse, då är det meningen att den skadelidande skall få ersättning fullt ut. Dessutom är det meningen att en skälighetsbedömning skall ske i varje enskilt fall. En sådan bedömning kan mycket väl innebära att begreppet ”av någon betydelse” får en mycket generös tolkning till den enskilde skadelidandes förmån. Vidare innebär redan det förslag som nu lagts fram en betydande förbättring jämfört med dagens situation, eftersom skadeståndsmöjligheterna rent allmänt utvidgas i vad avser förmögenhetsskada. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del. Till sist vill jag kommentera reservation nr 4. Den gäller preskriptionstiden. I korthet kan man säga att preskriptionstiden i dag är tio år och att reservanterna, som kommer enbart från centern, vill ha en längre preskriptionstid och att det skall utredas. Ett av skälen till att regeringen tillsatte den tidigare omnämnda miljöskadefondsutredningen var att man ville skapa ett skydd åt dem som råkar ut för en miljöskada av något slag, men där skadeståndsanspråk enligt gällande regler var preskriberade. Vi tycker från utskottsmajoritetens sida att man gott kan vänta och se vad utredningen kommer fram till innan man säger något om preskriptionstidens längd. Kom igen när förslag i anledning av den utredningen läggs fram om ni då inte är nöjda. Jag yrkar avslag på reservation 4. Nu har jag yrkat avslag på samtliga reservationer, och det återstår bara att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande 1985/86:25 i dess helhet, vilket samtidigt innebär bifall till propositionen i dess helhet.